Herr talman! Finansministern tycker att oppositionen är självsäker, och det är möjligt att den är. Jag tycker att också finansministern i kraft av framgångarna uppträder mycket självsäkert. Jag hade tänkt ”hoppa på” honom för det, men så kom det som jag efterlyste i mitt inlägg, nämligen ett litet avståndstagande från bieffekterna av den förda ekonomiska politiken. Det var intressant, och därmed kan man diskutera framkomstvägarna. Jag tackar finansministern för de orden. Det har uppstått väldiga låsningseffekter inom industrin. Nu hävdar man att det inte alls är lönekostnaderna som är problemet, utan tvärtom kan det vara så att man på grund av mycket låga löner har låst fast sig i traditionella branscher och inte förnyat industrin så som den skulle kunna förnyas. Därför tappar man marknadsandelar utomlands. Det är klart att den tredje vägen har inneburit att man har pressat lönerna och hållit vinsterna uppe, och då har det inte funnits behov av samma förnyelse som man kanske i en normal ekonomisk situation skulle ha haft inom industrin. Då säger finansministern: ”Nu drar vi in 3,5 miljarder.” Det är ju bra, och jag är ganska säker på att vpk kommer att stödja en sådan indragning. Men vi har velat ha indragningar av litet större format. Vi har pekat på nivån 10 miljarder och ibland litet mer, för vi menar att det behövs för att utveckla samhället. Varför inte se samhället som en ram när vi talar om ekonomiska ramar? All produktion, all rikedom och alla ekonomiska resurser kommer ur produktionen, och då tycker jag inte att det är fel att använda vinsterna ur produktionen för en riktig och rättvis kollektiv konsumtion, som man kan få via den offentliga sektorn. När det gäller skola och utbildning har många talat sig varma om framtidsinvesteringar. Detsamma gäller kulturen. Det goda livet innehåller mer kultur. Trafikoch energisystemen måste förnyas och förbättras. Där finns stora chanser för svensk industri att förnya sig och bli världsledande, att ta initiativet i det gigantiska energiomställningsprogram som måste genomföras över hela Europa, över hela världen. Vi vet också att de kollektiva trafikmedlen är boten mot en ökad miljöförstöring genom privatbilismen. Där kunde man verkligen sätta in resurser genom att dra in Prot. 1988/89:59 och från fastlåsningen i de gamla strukturerna till en förnyelse, till ett modernare Sverige än i dag och därmed också en mer rättvis fördelning. Claes Roxbergh menar att ideologierna är döda. Vi är överens om Ez BNP-greppet; det finns det motioner om. Vi är överens om EG och Ekonomi problematiken där omkring. Vi är överens om att det måste vara en annan tillväxt. Men ideologin är inte död. När Claes Roxbergh skall förverkliga sin politik kommer han i konfrontation med kapitalets krav på kortsiktig, snabb vinst i stället för välfärd och miljönytta. Claes Roxbergh kommer också att hamna till vänster när miljöpartiet har fått finnas i riksdagen ett tag.

Herr talman! Jag skall börja med att bemöta Hans Petersson. Vi i miljöpartiet tror på marknadsekonomiska lösningar, men det är självklart att regleringar kan bli en nödvändighet. I och för sig är det ingenting som symboliserar vare sig vänster eller höger. Våra uttalade gröna ståndpunkter däremot måste vi komma fram med, om vi skall bevara lingontuvorna som finansministern talade om. Fortsätter den nuvarande politiken finns det risk för att lingontuvorna försvinner. Resonemanget går alltså i grunden ut på att miljöåtgärderna skall vi plåstra på efteråt. Inget av partierna här har egentligen bemött mig, utan man säger så här: Vi låter den ekonomiska tillväxten gå på så att vi får så höga BNP-siffror som möjligt, och efteråt fixar vi till de åtgärder som blir nödvändiga — att rena havet osv. Men problemet är att då har vi förstört så mycket att vi inte kan rätta till det. Målet måste in i den ekonomiska politiken från början. Finansministern har inte givit något svar alls på den här frågan. Det tolkar jag som att han är nöjd med det nuvarande tillståndet på det här området. Lars Tobisson tycker uppenbarligen också att det är helt O.K. att man inte har någon miljömålsättning över huvud taget för den ekonomiska politiken. Och, Lars Leijonborg, hur går det egentligen med kombinationen om miljö och tillväxt? Hur löser ni det problemet i folkpartiet? Från Görel Thurdin skulle jag gärna vilja höra en nyansering av centerns syn på tillväxt. Står centern i samma grupp som moderaterna och folkpartiet, eller har centern en nyanserad syn på tillväxten?

Herr talman! Görel Thurdin råder mig att lyssna mera på oppositionen. Jag lyssnar och lyssnar, men det är inte alldeles lätt att få ut någon mening och ännu mindre någon njutning av en kör som sjunger i fem olika tonarter och på fem olika melodier; det blir ganska kakofoniskt, skulle man kunna säga, när man hör på sådant. Det försvårar för lyssnaren. Därför får jag ta er en och en i akt och mening att kunna diskutera. Till Lars Tobisson och Lars Leijonborg: Det är väl alldeles utmärkt om vi under den här debatten har rett ut att när det gäller sjukvård, utbildning och omsorg är privatiseringen inget alternativ till den offentliga verksamheten, utan ett komplement för att människor skall få valfrihet. Men det var faktiskt 73 inte det som Carl Bildt sade. Han sade att med privat sjukvård försvinner sjukvårdsköerna, med marknadsekonomi försvinner sjukvårdsköerna. Det är nog många som har tolkat det så, att får vi bara en tillräcklig mängd privata sjukhus får vi inga problem med köer i sjukvården. Men ingen kan ju hävda att valfriheten skapar fler läkare, fler sjuksköterskor eller fler operationssalar, utan då måste man faktiskt rycka resurserna ur den offentliga vården och flytta dem till den privata. Om det här betyder att diskussionen om den offentliga verksamheten både blir mer realistisk och mindre demagogisk, desto bättre. Men ni har skapat föreställningar om att ni har en helt annan lösning än den kommuner, landsting och staten nu kämpar med. Sedan måste jag säga till Lars Tobisson när det gäller vårdnadsbidraget att alla seriösa bedömare som jag har mött och alla analyser av förslaget om vårdnadsbidrag kontra föräldraförsäkringen som jag har sett visar att er linje ger en sämre nettoeffekt på arbetsutbudet än förslaget om föräldraförsäkring. Om Lars Tobisson inte har nåtts av dessa rön, skall jag se till att han får läsa dem. Lars Leijonborg var i sitt inlägg mycket upprörd över att vi i valrörelsen angrep folkpartiet för dess marginalskatteförslag och att vi själva inte diskuterade skatterna. Vårt valmanifest innehöll huvudinnehållet i den skattereform som vi nu arbetar med. Om vår skattereform inte diskuterades i valrörelsen berodde det i huvudsak på att de borgerliga partierna inte ville diskutera den. Ni ville inte ha skatterna med i valrörelsen alls. Då skulle den ohjälpliga splittringen er emellan avslöjas. Det var ert problem, inte att vi dolde våra avsikter när det gäller skattepolitiken. Löneoch utgiftsramen, säger Lars Tobisson, är det inga svårigheter att få igenom i riksdagen. Först skall jag då förklara för Lars Tobisson att det inte var mitt temperament som gjorde att jag uttalade att löneoch utgiftsramen var omöjlig att tillämpa för 1989. Det är helt enkelt så här, och det begriper nog Lars Tobisson också, att skall man ha en löneoch utgiftsram, skall den fungera i förhandlingarna, och det förutsätter att parterna har att utgå från att den också skall tillämpas. Nu hände detta att på några dagar föll ni oppositionspartier det ena efter det andra av ifrån beslutet från i fjol. Som övermogna äpplen dunsade ni i marken inför rubriker och demonstrationsplakat. Därmed stod det klart för parterna på arbetsmarknaden att löneoch utgiftsramen inte har någon praktisk betydelse, bara man tillräckligt hårt och energiskt arbetar för att slå sönder den. Den måste tillämpas konsekvent över hela linjen om den skall fungera. Därför drog regeringen slutsatsen att vi för 1989 inte har majoritet i riksdagen för tillämpning av en löneutgiftsram. Principuttalanden hjälper oss inte när parterna har sett hur riksdagen reagerar när det gäller att förverkliga principen. Claes Roxbergh vill att vi skall analysera tillväxtens innehåll. Jag vet inte hur länge Claes Roxbergh har följt svensk politik. Han bör vid det här laget ha insett att det har pågått en oerhörd kamp i Sverige mellan just det hårda och det mjuka innehållet i tillväxten. Det är den kamp som arbetarrörelsen har fört för att få resurser till sjukvård, utbildning och omsorg; allt det som t.o.m. Lars Tobisson kallar ”det mjuka innehållet” i vår ekonomi. Den kampen har vi fört. Ställ upp på den barrikaden i fortsättningen, så kan vi på Prot. 1988/89:59 ett praktiskt sätt förverkliga ett bra innehåll i tillväxten! 1 februari 1989 Till slut noterar jag att moderaterna och folkpartiet inte har sagt ett enda ont ord om vinster och bankernas utlåning, men inte heller ett enda ont ord om den särskilda vinstskatt som vi föreslår. Skall jag tolka detta som att de . kanske stödjer en viss indragning av vinster för 1989? Vad tänker ni i annat Ekonomi fall göra för att förverkliga målet om en måttlig, ansvarsfull lönerörelse och låg inflation?

Herr talman! Jag är verkligen förvånad över att finansministern verkade så förbluffad över att privat sjukvård vid sidan av den offentliga hjälper till att få bort köerna. Kjell-Olof Feldt verkade också överraskad över att vårdnadsbidrag ger många föräldrar — som nu står utan barnomsorg — möjlighet att själva välja att förvärvsarbeta. När det gäller utgiftsramen, kom ihåg vad finansministern själv betonade i finansplanen: det är inte ett lönetak, det är en utgiftsram. Vad vi har föreslagit är just det genomslag som finansministern har förordat på skolans område — en neddragning om ca 170 milj.kr. Vi gör detta med en annan teknik än den som finansministern har. Det har inte föreskrivits någon teknik. Det följer inte logiskt. Utbildningsministern skriver i den delen av budgetförslaget vilken metodik han har valt för att genomföra det hela. Vi har valt en annan metodik. Det är det som är skillnaden! Vi når båda fram till samma resulat. Finansministern hävdade i sitt första anförande att vi moderater föreslår ofinansierade skattesänkningar. Det rätta förhållandet är att vårt budgetalterntiv för 1989/90 ger ett drygt 5 miljarder bättre saldo än regeringens förslag. Även om dynamiska effekter och försäljning av statliga tillgångar räknas bort blir det ett plus. Ärligt talat, hade jag snarast väntat kritik för att vi inte, i enlighet med vår syn på den offentliga sektorns sparandeöverskott, föreslog ett budgetunderskott. Men Kjell-Olof Feldt kanske hade glömt att vända på skivan sedan tidigare. Efter den presskonferens då Ingvar Carlsson, Kjell-Olof Feldt och Stig Malm förklarade att skattesystemet var både ruttet och perverst och att det var dags för en stor skattereform har jag noterat att många människor faktiskt tror att socialdemokraterna bytt skattepolitisk inriktning. Dess värre håller det inte nu när socialdemokraternas intentioner på skatteområdet börjat klarna. Ärligt talat känner jag en viss besvikelse, eftersom just det hårda skattetrycket är det allvarligaste problemet i svensk ekonomi och den grundläggande orsaken till att Sverige halkar efter andra industriländer. 1971 genomförde socialdemokraterna vad som kallades århundradets skattereform. Sedan följde nya skatteomläggningar under kommande år ända in på 1980-talet. En del har haft större omfattning — andra har varit mindre. Samtliga har ändå byggt på åtminstone två förutsättningar: ett oförändrat skattetryck och en förskjutning från vanlig inkomstskatt till indirekt skatt. Vi ser nu samma ingredienser i årets förslag. Är det då så konstigt, herr 75 finansminister, att vi inte tar för givet att talet om skattesänkningar kommer

Herr talman! Jag tycker att det finns en klyfta mellan vad finansministern skriver i finansplanen och det han hävdar här i debatten. Få debattörer i den allmänna debatten har så mycket lyft fram problemen med den för låga produktiviteten och effektiviteten i den offentliga sektorn som finansministern gör i finansplanen både i år och tidigare år. Här säger finansministern att det enda han gör är att försvara den offentliga sektorn mot angrepp. Pås. 21i finansplanen står att höjningar av skattetrycket inte bör användas som finanspolitiskt instrument, men det enda han begär besked om här i dag är att vi skall applådera den skattehöjning han föreslog på nyårsafton. Vi har inte hört att finansministern har föreslagit några skattesänkningar som skulle kompensera den höjning av skattetrycket som det förslaget innebär. Vi tror inte att skattehöjning är en väg ut ur den svenska ekonomins problem. Vi väntar ivrigt på en strategi som skall förverkliga det löfte som statsministern, finansministern och många andra socialdemokrater har givit om att det totala skattetrycket skall sänkas. Finansministern kommer bara med nya skattehöjningar och ber om stöd för dem. När vi utformade vår skattereform lade vi naturligtvis ned mycken tankemöda på den reformens fördelningseffekter. Görel Thurdin och andra kanske erinrar sig en presskonferens som Bengt Westerberg höll under valrörelsen, vilken kom att kallas för mittengrälet. Den presskonferensen handlade just om att Bengt Westerberg försökte förklara — vilket också ekonomiska experter hade gjort — att vår skattereform hade den bästa fördelningsprofilen. Att vi inte carte blanche säger ja till Kjell-Olof Feldts förslag eller till de diskussioner som nu pågår i skatteutredningarna beror just på att vi ännu inte har haft möjlighet att se helheten och hur fördelningseffekterna blir. Jag kan försäkra Görel Thurdin att vi inte kommer att medverka till en skattereform som har en orättfärdig fördelningsprofil. Problemet är ju att Kjell-Olof Feldt här säger att socialdemokratin inte vill låta låginkomsttagarna betala höginkomsttagarnas skattesänkningar. När man rör sig med så oprecisa begrepp - även rättvisa är tyvärr ett oprecist begrepp -— ger det inte så förfärligt mycket ledning om vilka konkreta ställningstaganden det innebär. Jag hoppas ändå att jag under denna debatt har givit besked på ett antal avgörande principiella punkter om var folkpartiet står i den ekonomiska politiken.

Herr talman! Feldt påstod att det var en besvärande kakofoni i den här kammaren. Jag skulle tro att den är mer besvärande i det egna partiet, åtminstone vad gäller resonemanget kring skatter och en rättvis fördelning. Finansministern tycks emellertid höra både det ena och det andra som sägs från oppositionspartierna. Han plockar nämligen borgerliga förslag litet då och då. Nu är förslag både från moderaterna och folkpartiet intressanta. 76 Detta skyler han över med retorik. Vi hörde förut att centerpartiet skulle ha haft förslag om att skära ner på Prot. 1988/89:59 kommunerna, men det är inte riktigt sant. Det är ju finansministern som har 1 februari 1989 gjort det, med hjälp av bl.a. folkpartiet. Någon ordning får det ändå vara när vi diskuterar med varandra, och det får väl ställas litet större krav på att man försöker urskilja olika toner. När det gäller centerns syn på skatter, kommer vi att inrikta oss på en skattereform som verkligen sänker skatten ordentligt. Det behöver ju inte innebära att skatten sänks så kraftigt att finansieringen går ut över dem som enligt dagens förslag får en alltför liten skattesänkning för att klara av utgiftsökningar. Jag läste just i Veckans Affärer att när bostadsbidragen måste höjas, stiger marginaleffekterna. Det är sådana saker som man måste tänka på. Det är helhetsbegreppet som är det viktiga, att få fram alla plus och minus knutna till människorna. Centerns valprogram innebar en satsning på miljöpolitiken, på en fördelningspolitik för lika och rättvisa levnadsvillkor i hela landet, på utbildning och utveckling, på en grundtrygghet i vård och omsorg och på att trygghetssystemet skulle finnas kvar. Vi har i budgeten fortsatt med det vi talade om i valrörelsen, och vi har finansierat vårt budgetförslag. Att sedan andra inte tycker om att höja energioch råvaruskatter på det sätt som vi föreslår kan ju inte vi rå för. Det är ett förslag som vi har lagt fram därför att vi tänker på miljökonsekvenserna.

Herr talman! Claes Roxbergh sade att de flesta partier vill plåstra om ekonomin efteråt. Jag kan hålla med om att det är det intryck man får, men jag tycker man också skall försöka skilja på partierna. Jag menar att det finns ett alternativ till den stilleståndslinje i fråga om ekonomisk tillväxt som miljöpartiet har och en annan möjlig, sund ekonomisk tillväxt, som har ett ekologiskt och humant innehåll. Om man har de rätta förutsättningarna för produktionen och för all verksamhet i samklang med naturen, ingår där återbruk av tidigare producerade varor. Då innebär det cirkulation och återvinning av råmaterial osv. Det är också ekonomiska aktiviteter, som har ett mycket högt värde för oss människor och för vår miljö. Det betyder inte alls slit-och-släng. Jag menar alltså att det finns en alternativ ekonomisk tillväxt — och den skall vara med från början, inte komma som plåster efteråt. Om man håller dessa värden högt och ställer dem emot det traditionella, kortsiktiga vinstoch förbrukningstänkandet, så kommer man — och det tror jag Claes Roxbergh kommer att inse så småningom — att hamna i en vänsterposition. Då blir det svårt att hävda att ideologierna är döda. Det kanske är så att den gröna och den röda ideologin så småningom löper åt exakt samma håll — med dubbel styrka, förhoppningsvis. Så till debatten om skatter. Jag hade med en del om skatterna och deras fördelningsprofil i mitt inledningsanförande. Görel Thurdin har också varit inne på detta. Det förs ju en väldig skattedebatt i pressen. Finansministern har inte sagt så mycket om skattereformen här och nu, och jag skulle faktiskt vilja passa på att efterlysa några klarlägganden. Det vore bra att få reda på hur socialdemokratin, som ju har majoritet i de flesta fall 7 och oftast kan driva igenom sin vilja, har tänkt sig att det skall bli för de lågavlönade, som får en väldigt liten skattesänkning om man fixerar sig vid marginalskatterna. Då blir det inte särskilt mycket att spendera på höjd moms och breddad moms, ja, t.o.m. på dyrare dricksvatten och kanske dyrare bensin och annat som det har haglat förslag om. Det förs en så yvig debatt just nu, att det vore nyttigt med ett klargörande från finansministern när han har litet längre tid på sig: Hur har socialdemokratin egentligen tänkt sig? Vi från vpk menar att man inte måste skänka tillbaka pengarna till höginkomsttagarna bara för att man begränsar avdragsrätten. Det måste vara möjligt att komma åt trixandet och skatteplanerandet utan att ge tillbaka stora fördelar för dem som redan har höga inkomster. Skattesystemet måste ha en fördelningsprofil. Har socialdemokratin fullständigt övergivit produktionsskatten, som var så populär för en tid sedan? Har ni övergivit frågan om en kommunalskatt lika för alla, oavsett var man bor?

Herr talman! I den ideologiska diskussionen skulle jag vilja vidhålla det här med ideologiernas död. Jag tror faktiskt att det är så att vpk intar allt fler gröna ståndpunkter. Jag håller med Hans Petersson i det han säger om ekologisk tillväxt. Som jag poängterade förut är vi inte emot tillväxt, det är bara det att vi vill se kritiskt på den. Det finns alltså många former av tillväxt som är möjliga inom de ekologiska ramarna. Däremot skapar en okritisk användning av utbudsstimulerande åtgärder fler problem än den löser. Det är detta som är problemet, som vi ser det. Så till finansministern. Jag är den förste att erkänna att socialdemokratin har gjort mycket fina insatser i det här landet. Men fortfarande förstår inte finansministern riktigt vad vi menar. Det mjuka innehållet är bra — visst. Det som vi kritiserar är att tillväxtmålet är fel. Man säger så här: Bara för att BNP-tillväxten har varit 3 20 har vi gått framåt, eller: Bara för att BNP-tillväxten i ett annat land har varit 5 96 har det landet lyckats bättre än Sverige. Det är inte alls givet. En BNP-tillväxt på 1 26 kan — om den har det innehållet att den ger oss en bättre välfärd och en bättre tillvaro — medföra att svenskarna har fått det bättre. Därför menar vi i miljöpartiet att det viktiga inte är kvantitetsmålet utan kvalitetsmålet.

Herr talman! Lars Tobisson säger att vårdnadsbidraget ökar möjligheterna att arbeta därför att det ger många föräldrar resurser att betala för privat barnomsorg. Jag undrar vad han föreställer sig att kostnaderna är för privat barnomsorg. Ett beskattat vårdnadsbidrag på 15 000 kr. betyder —-i varje fall i det skattesystem som vi rimligen kan förutse — 7 500 kr. Vad får man för det på den privata barnomsorgsmarknaden, Lars Tobisson? Inte är det mycket! Inte blir det många veckors förvärvsarbete. Det är just det som är problemet jämfört med den linje som vi har satsat på när det gäller barnomsorgen. Görel Thurdin väjer inte för de stora orden. Hon säger att regeringen och Prot. 1988/89:59 finansministern inte tar något som helst ansvar för sin ekonomiska politik. 1 februari 1989 T.ex. tar vi inte ansvar för den koncentrationspolitik som vi för. RE ETEN a Nu är det dock så att under de två senaste åren har utvecklingen vänt: i Allmänpolitisk debatt skogslänen flyttar folk in, och från Stockholmsområdet flyttar folk ut. Det 5 visar kanske att just de åtgärder vi har satt in, den regionalpolitik som vilar på Ekonomi fler än ett ben och dämpar i de överhettade områdena och stimulerar i de andra, faktiskt börjar ge resultat. Jag antar att många vid det här laget har tröttnat på att höra vad som har hänt under de borgerliga åren, men jag måste ändå reagera något när Görel Thurdin försöker skriva om historien totalt. Hon säger att de borgerliga regeringarna tog ansvar för alla reformer som socialdemokratin tidigare genomfört. Jaså! Gjorde ni verkligen det? Var det därför ni ville införa karensdagar i sjukförsäkringen och sänka ersättningsnivån — var det ert sätt att ta ansvar för våra reformer? När ni genomdrev beslutet att sänka nivån på delpensionen för att spara pengar, var det att ta ansvar för våra reformer? Det är möjligt att ni tycker det nu. I varje fall vet ni att efter 1982 har ni definitivt inte velat ta ansvar för er egen politik under de här åren. Ni påstår att detta att det gick på tok berodde dels på den onda omvärlden, dels på att socialdemokratin var så effektiv i opposition. Herr talman! Jag tycker att diskussionen om den kommande skattereformen gynnas av att vi försöker att med en viss förståelse nalkas varandras ståndpunkter, annars kommer vi aldrig fram till ett rimligt resultat. Det stora problemet är enligt min mening inte hur vi skall kunna nå fram till en någorlunda skälig fördelning. Jag anser att varken Görel Thurdins eller Lars Leijonborgs definition av rättvisa är så mycket mera klargörande än den som vi socialdemokrater har gjort. Men är vi ense om att ett väsentligt mål för reformen är att få en bättre fördelning av skattetrycket, så utgör detta en bra förutsättning. Det som oroar mig mycket mer än att skattereformen skulle bli överfinansierad är att företrädare för en rad särintressen kommer att ställa sig upp och säga: Jo, det är klart att vi skall ha sänkta inkomstskatter, men vårt område och våra privilegier skall inte röras. Här kommer det att krävas ett betydande mod av de partier som skall vara med om reformen. Om inte alla ställer upp för att klara det här, så kommer det inte att gå. Jag vill svara Hans Petersson genom att säga att det naturligtvis saknas underlag när tidningar tillskriver mig alla de expertpromemorior som läggs fram i utredningen om indirekt beskattning och hävdar att jag skulle författa dessa promemorior samt föra fram dem som regeringsförslag. Utredningen arbetar som alla andra utredningar och undersöker vad det är som över huvud taget kan genomföras. Sedan skall utredningen göra sin bedömning, därefter blir det remissomgång med hela den apparat vi har och slutligen når vi fram till ett regeringsförslag som skall föreläggas Sveriges riksdag. Men i den processen, när vi väl har hela materialet på bordet, kommer de politiska ställningstagandena att göras. Då hänger det på om vi menar allvar med att genomföra en rejäl skattereform, som verkligen ger de effekter vi vill uppnå. Herr talman! Jag misstänker att denna debatt, trots den förnyade formen, ganska mycket liknar de debatter vi har fört tidigare i ekonomiska frågor. Jag 79 kan bara uttrycka förhoppningen att eftersom oppositionen saknar ett samlat alternativ i den ekonomiska politiken — det är inte så att jag beklagar detta tillstånd — skall riksdagen ändå kunna hålla ihop någorlunda bakom det enda samlade förslag till lösning av Sveriges ekonomiska problem som finns, nämligen den budgetproposition som lades fram för några veckor sedan. Debatten om ekonomi var härmed avslutad. Kammaren övergick till att debattera social välfärd.
Herr talman! Jag vill säga till finansministern att en familj med två småbarn som ordnar sin barnomsorg själv får genom det borgerliga förslaget om vårdnadsbidrag en förbättring på 30 000 kr. per år. Det är nämligen på det sättet att vårdnadsbidraget är skattefritt, om man kan visa upp att man har så och så höga kostnader. Nu vet finansministern det. Ett fördjupat studium av vårt förslag anbefalles. För en verklig välfärd måste det också finnas valfrihet, men en valfrihet som inte bara gäller olika märken på bilar eller kläder eller sillinläggningar. Man måste också kunna välja när man behöver något så viktigt som äldreomsorg, skola eller barnomsorg. Om det är kö i den offentliga sjukvården — och det är det som bekant ofta — så vill nio av tio tillfrågade att patienten skall kunna vända sig till ett privat sjukhus utan att det skall kosta mer. Så tycker också vi moderater, men inte socialdemokraterna. Sju av tio tycker att vårdnadsbidrag är bättre för barnfamiljerna än fortsatt ensidigt stöd till den kommunala barnomsorgen. Så tycker också vi moderater, men inte socialdemokraterna. Fler än två av tre tycker att man skall göra det lättare för dem som är offentligt anställda inom sjukvård eller barnomsorg eller äldreomsorg att starta eget inom sitt arbetsområde. Så tycker också vi moderater, men inte socialdemokraterna. Om en förskollärare skulle öppna eget, så får det daghemmet inte en krona i statsbidrag, för barnomsorgsminister Lindqvist vill inte ”öppna för kommersiella krafter”, som han säger. En otrolig inställning. Den kommunala barnomsorgen, herr talman, är många gånger mycket bra. Detsamma gäller landstingets sjukvård och kommunernas äldreomsorger. Men felet är att socialdemokraterna ensidigt stöder kommunal barnomsorg, landstingets sjukvård och kommunernas hemtjänst, medan andra alternativ missgynnas och förhindras. När det inte finns platser eller personal vid den kommunala barnomsorgen — och så är det ju allt oftare, för bara här i Stockholm står 70 avdelningar stängda — vad gör då småbarnsföräldrarna? Genom den förda politiken har de ju tvingats in i ett beroende av den offentliga barnomsorgen. Sviker den, står de utan skyddsnät. Den ensidiga daghemspolitikens fälla slår igen för allt fler förtvivlade småbarnsföräldrar. Och den som står i kö till en viktig, kanske livsavgörande operation, med sin oro, med sin smärta, med sin tilltagande invalidisering, vad gör han eller hon? De rika kan kanske ordna sin vård själva — men alla andra? Prot. 1988/89:59 I ett välfärdssamhälle skall föräldrarna, den sjuke, den gamle kunna välja 1 februari 1989 mellan många olika alternativ. Det är viktigt för tryggheten därför att det skapar många skyddsnät. Det är viktigt för kvaliteten i vården därför att man kan välja fram just den vård eller omsorg som passar bäst och välja bort den som är mindre bra. Det är viktigt för att man snabbt skall kunna pröva och ta vara på nya idéer. Det är viktigt för dem som jobbar inom vården att inte bara vara hänvisade till en enda arbetsgivare. Med moderat politik, herr talman, följer patientbrickan med patienten, vare sig man anlitar landstingets sjukvård eller kanske en privat klinik eller ett enskilt sjukhem, och detta utan att det blir dyrare för patienten. Med moderat politik kan äldre och handikappade själva välja sin hemvårdare — kanske en anhörig, en granne, en bekant som man har förtroende för — eller också kan man anlita en privat hemvårdscentral, utan att det kostar mer. Med moderat politik kan den som jobbar inom vården öppna eget på likvärdiga villkor. Det enda krav som gäller är att vården, omsorgen, servicen är så bra och så effektiv att tillräckligt många väljer just den. Med moderat politik, herr talman, som också delas av folkpartiet och centern, går barnomsorgsstödet direkt till föräldrarna som ett vårdnadsbidrag, inte som i socialdemokraternas Sverige bara till den kommunala barnomsorgen. Med vår politik förblir finansieringen gemensam och solidarisk, men valet blir den enskildes. Låt mig så gå över till familjepolitiken. Den socialdemokratiska familjepolitiken är djupt orättfärdig. Den som vill eller måste ordna barnomsorgen själv får betala sin barnomsorg dubbelt upp, först på skattsedeln för den kommunala barnomsorgen, sedan den egna. Och låt oss kasta en blick på det förslag till utbyggd föräldraförsäkring som nu ligger på riksdagens bord. Enligt det skall föräldraförsäkringen i tre steg byggas ut till 18 månader. Föräldrapenningen beror på lönen 8 månader innan barnet föds. Den som har mycket god inkomst under den tiden skulle genom förslaget få förbättringar på upp till 135 000 kr. för varje barn, och det låter ju generöst. Men den som vid samma magiska tid, 8 månader före nedkomsten, är arbetslös eller studerar eller är hemma och tar hand om äldre barn får nöja sig med ett lågt garantibelopp. Man får en förbättring på mindre än 11 000 kr., mindre än en tolftedel. Självfallet, herr talman, skulle detta leda till en familjeplanering av imponerande mått. Men det skulle inte leda till en planering efter föräldrarnas egna önskemål, utan de skulle få planera för att inte dra en nitlott i det socialdemokratiska familjelotteriet. Det gäller först och främst att se till att man har en mycket god inkomst åtta månader före nedkomsten. Den som arbetar deltid bör naturligtvis trappa upp till heltid. Det gäller också att se till att barn nummer två föds inom två och ett halvt år. Då följer nämligen den höga föräldrapenningen med också för detta barn och för ytterligare nästa, om det också skulle födas inom ytterligare två och ett halvt år. Herr talman! Hur är det för dem som inte har den möjligheten? Hur går det för dem som bor så att det är svårt att få ett jobb, än mindre ett heltidsarbete? 81 Hur går det för de familjer där barn nummer två inte behagar inplanera sig inom två och ett halvt år? Hur blir det för dem där barnet kommer till i ögonblickets kärleksyra, utan några sidoblickar på statsrådet Lindqvists fantastiska förslag? De får dyrt betala sin bristande planeringsförmåga. Det blir också dyrt, mycket dyrt, för de föräldrar som vill eller måste återgå till ett heltidsjobb innan barnet blir 18 månader. Föräldrarna får nämligen inte ut en krona i föräldrapenning om de heltidsarbetar. Samtidigt får de förmodligen stå för hela kostnaden för barntillsynen själva, utan något som helst stöd. Kommunernas skyldighet att ställa barnomsorg till förfogande kommer ju bara att gälla barn över 18 månader. Det, herr talman, blir den verkliga kvinnofällan. När föräldraförsäkringens 18 månader gått ut kvarstår orättvisorna i all sin prakt: 60 000 kr. i stöd till varje kommunal daghemsplats, men inte ett öre till de föräldrar som vill eller måste ordna barnomsorgen själva. Jämför detta med de borgerligas vårdnadsbidrag. Det räcker i sex år, ända tills barnet börjar skolan. Det är lika mycket värt för alla barn. Det betalas ut vare sig föräldrarna själva tar hand om barnen eller förvärvsarbetar, vare sig de jobbar deltid eller heltid och vare sig de väljer kommunal barnomsorg eller något annat alternativ. Lägg till detta rättvisa statsbidrag, som inte missgynnar familjedaghem eller alternativa daghem eller förskolor. Lägg till detta rätten att räkna ATP-år för vård av egna barn, tills barnet börjar i skolan. I motsats till socialdemokraterna betraktar vi också vård av egna barn som ett riktigt och viktigt arbete. Lägg till detta en garanti för att garantinivån för de sämst ställda småbarnsföräldrarna inte skall fortsätta att släpa efter. Lägg till detta det moderata förslaget om ett kommunalt grundavdrag för alla barn på 15 000 kr. I vårt Sverige, herr talman, är det far och mor och inte storebror som bestämmer.

Herr talman! Sverige är ett gott land att leva i heter det ofta, och Ingvar Carlsson upprepade också det i morse i den inledande debatten. Men allt som är bra i vårt samhälle finns det ingen anledning att i dag, i denna allmänpolitiska debatt, diskutera. Vårt uppdrag i riksdagen är att förbättra samhället, inte att tala om för våra uppdragsgivare, väljarna, hur bra de har det. Med våra enormt höga skatter har människorna all rätt att kräva trygghet, vård och omsorg när de behöver. Det är ju så det höga skattetrycket motiveras: människorna får valuta för skatterna. Det finns emellertid verkligen anledning att ifrågasätta om det är sant. När man tittar sig omkring och när man försöker lyssna sig till tillståndet i landet finns det många skäl att bli beklämd. Listan över misslyckanden och brister kan göras lång: — Det finns inte barnomsorg för alla som behöver. — De äldre och deras anhöriga upptäcker att omvårdnad och omsorg inte finns att få när krafterna sviker. Dementa lämnas utan tillsyn och omsorg eller stängs in på en institution där Prot. 1988/89:59 de blir sämre. Gamla människor tvingas bo tillsammans med andra som de 1 februari 1989 inte valt. —- Familjer, som själva vill ta hand om sina handikappade barn, får tigga och AAEnpORGER deror be för varje liten sak som kan underlätta deras tunga ansvar. —- Köerna ringlar utanför operationssalarna. Väntetiderna för en enkel operation på ett par timmar kan vara årslånga. — Blir man sjuk i glesbygd finns ingen läkare. —- Personalen slutar i brist på stimulans och uppskattning från sina offentliga arbetsgivare. —- Kriminella tonåringar utan normer härjar fritt utan att någon tar ansvar för dem. — Socialförsäkringarnas kostnader galopperar, och utgör en bomb som snart briserar. Detta är inte en beskrivning av ett välfärdens samhälle, utan av ett ofärdens. Någon kanske tycker att det är en orättvis beskrivning. Jag medger att den kan vara tendentiös. Statsråden kan här gå upp på rad och kalla den för gnäll om de vill. Men samtidigt är just detta vad många människor upplever i sitt dagliga liv. Av dem kan vi inte begära att de skall se objektivt och nöja sig med att det är så många andra som får sin omsorg och vård. Det gäller att välja sida i kampen för ett rättfärdigare Sverige. Det har vi gjort i folkpartiet. Vi har drivit en lång och envis kamp för det glömda Sverige — för handikappade, dementa, gamla och sjuka på långvården och människor som väntar i operationsoch behandlingsköer. Det är riksdagsmännens uppgift från alla partier att granska hur regeringen lever upp till sitt ansvar, och det är också vår uppgift att kräva besked om hur regeringen tänker lösa problemen. Det hela och fulla ansvaret är regeringens. Bengt Lindqvist, hur länge skall vi vänta på att regeringen tar krafttag för att ta itu med det nödvändiga förnyelsearbetet för att få en fungerande social omvårdnad, sjukvård och familjepolitik? Det är stora förändringar som krävs. Det behövs en vitalisering av den offentliga sektorn, en ordentlig översyn av transfereringssystemen och en stor skattereform. Beskrivningarna i regeringens finansplan visar att insikten om problemen finns, åtminstone hos Kjell-Olof Feldt. Efter sex års pratande från den förre civilministern och efter sex förlorade år tvingas regeringen nu i finansplanen konstatera att det är en huvuduppgift att inleda ett arbete för att förnya den offentliga sektorn. Men förslagen till förändringar saknas fortfarande. Snart tvingas vi kanske att placera Kjell-Olof Feldt i samma fålla som Bo Holmberg. Hos folkpartiet finns förslagen: Det första gäller personalen som är A och O för all verksamhet. Den flyr. Det behövs en rejäl skattereform så att fler kommer att tycka att det är roligt att arbeta litet extra. Det behövs en ökad frihet att välja arbetsgivare, också privata. Det behövs en långt driven decentralisering med stor frihet och en fullständig beslutanderätt för dem som sköter arbetet på fältet. Det andra gäller valfriheten och makten över vården och omsorgen. I dag 83 är politikerna både producenter och övervakare av verksamheterna. Det krävs att makten flyttas från politikerna till medborgarna. Det behövs fler alternativ, också privata, att välja mellan. Det behövs vårdnadsbidrag som går till föräldrarna och inte till kommunerna och rätt för gamla och handikappade att själva välja personal inom hemtjänsten. Hur svarar då socialdemokraterna på dessa förslag? Jo, med en ytterligare förkortning av arbetstiden, förbud mot privata alternativ, med snålhet mot omsorg och vård och ett envist fasthållande vid föråldrade organisationsstrukturer. Här behövs en förändringens vind och ansvariga politiker som vågar utnyttja den vinden. ”När förändringens vindar blåser bygger de flesta vindskydd. Några få bygger väderkvarnar.” är ett citat från Mao Zedong. Socialdemokraterna tycks föredra vindskydd. Herr talman! Folkpartiet satsar över en miljard på det glömda Sverige. Vårdbidraget till föräldrar med handikappade barn höjs med 16 000 kr. Därtill kommer vårdnadsbidraget om 15 000 kr. och en höjning av barnbidraget med nästan 1 000 kr. Det blir en förbättring med 32 000 kr. för dessa familjer som gör stora uppoffringar för att ge sina barn värme. Varför är regeringen så envist emot detta? Samhall får 1 000 nya platser att användas till psykiskt utvecklingsstörda och gravt handikappade som annars som enda alternativ har förtidspension. Vi satsar dessutom på en rad andra åtgärder för de handikappade. Varför är regeringen så envist emot? Vi föreslår att staten skall satsa på gruppboende för dementa och eget rum på långvården. Det behövs en signal till kommunerna och landstingen att ta krafttag. I en rapport från socialstyrelsen för några år sedan visades att det i 160 av landets 284 kommuner inte fanns vare sig dagvård eller gruppboende för de dementa. Dementa personer har svårt att orientera sig, de glömmer saker. De kan bli mycket oroliga. Vi kan inte bota demens, men vi kan hindra sjukdomsförloppet. Varför är regeringen så envist emot att vi från statens sida driver på? På område efter område handlar det om att lindra lidande och använda pengarna på bättre sätt än i dag. Bengt Lindqvist, är det verkligen viktigare att satsa på en folkoch bostadsräkning för hundra miljoner, ett båtregister, bidrag till att förstöra lövhagarna och vinster hos televerket? Barnen är vår framtid. Men många far illa. Vi vill ha en barnombudsman som ialla lägen kan stå på barnens sida. Löftet att alla som vill ha barnomsorg skall få det 1991 måste infrias. Här gör regeringen ingenting för att målet skall uppnås. Tillsammans med de andra borgerliga partierna föreslår vi att alla som vill starta bra dagis skall få göra det. Det skulle innebära ett kraftigt tillskott. Tillsammans med moderaterna och centern föreslår vi ett vårdnadsbidrag om 15 000 till alla barn oberoende av om föräldrarna har förvärvsarbete eller inte. Vi vill ge pengar direkt till föräldrarna i stället för till kommunerna. Det innebär en verklig frihet för föräldrarna, i stället för den utökade föräldraförsäkringen, som man bara kan få om man slutar att arbeta. Vårdnadsbidraget är också rättvisare, eftersom det relativt sett ger mer till familjer med många barn och låga inkomster. Den utökade föräldraförsäkringen ger mest till familjer med höga inkomster och få barn. Vår politik främjar jämställdheten, ökar valfriheten och tryggar barnomsorgsutbyggnaden.

Herr talman! Många barn i vårt land har det bra och växer upp under i stort sett harmoniska förhållanden, som en del i en familj som håller samman med ekonomiska förhållanden som utgör en trygg bas och gör det möjligt för familjen att gemensamt på sin fritid uppleva sådant som bidrar till sammanhållning och en positiv uppväxtmiljö. Vårt land är så rikt på möjligheter när det gäller natur och fritid. Det räcker att påminna om fjällen vintertid, våra kuster och skärgårdar, skogar och sjöar sommartid. Nog borde det vara en självklarhet att alla barn och ungdomar som växer upp i vårt land skulle få någon del av detta. Så är det inte nu. Rapporter från t.ex. LO visar att många familjer inte alls har råd med en riktig semester. Det gäller i synnerhet familjer med ensamstående föräldrar. Konsumentverkets rapport med titeln Mindre över visar att klyftorna har ökat sedan regeringsskiftet 1982. Rapporten visar att en stor del av hushållen med barn har fått vidkännas en standardsänkning. Den största försämringen har drabbat arbetarhushållen. Allt detta avslöjar en ojämlik familjepolitik, en brist i fördelningspolitiken och, vad värre är, en bristande känsla för behovet av en aktiv och rättvis fördelningspolitik. Det avslöjar sig på många sätt: i oviljan att göra något åt världens högsta skatt på mat, som drabbar barnfamiljer mest, i överskjutande av kostnader för skolan från staten till kommunerna, som slår hårt på kommunalskatten och ytterst på de ekonomiskt svagare i samhället. På liknande sätt är det med statsbidraget till barnomsorgen. En allt tyngre börda läggs på kommunerna. Det är ingen fördelningspolitik. Det är motsatsen. En allt tyngre börda läggs på kommunalskatten som drabbar alla lika och som inte är en skatt efter bärkraft. Många frågar sig vart den socialdemokratiska fördelningspolitiken har tagit vägen — nu särskilt när det gäller familjepolitiken. Intrycket av en bristande fördelningspolitik förstärks ytterligare när man ser närmare på vad det socialdemokratiska förslaget om en utbyggnad av föräldraförsäkringen innebär. Detta var ett förslag som dröjande och tveksamt pressades fram av två omständigheter som inte tillät ytterligare fördröjning av frågan, nämligen trepartiförslaget om ett vårdnadsbidrag och den omständigheten att det stundade ett val. Om man jämför förhållandena i två familjer ser man att en förälder som förvärvsarbetar får 516 kr. om dagen vid föräldraledighet, medan en förälder som inte har förvärvsarbetat får 60 kr. om dagen. Skälen till att man inte har förvärvsarbetat kan vara arbetslöshet på den ort där man bor, man kan ha studerat eller helt enkelt valt att vara hemma för att bidra till samhället med den viktiga insats som vården och fostran av de egna barnen innebär. Den insatsen belönas med 60 kr. om dagen av regeringen, att jämföra med de 516 kr. som annan verksamhet anses vara värd. Samtidigt är det ett mått på regeringens bristande vilja eller förmåga att forma ett system där föräldrarna själva får bestämma. För oss i centern är fördelningen av samhällets resurser mellan olika grupper en hjärtpunkt. Därför har vi föreslagit framför allt tre åtgärder som i samverkan skulle förbättra för barnfamiljerna mycket påtagligt. För det första har vi föreslagit en sänkning av momsen på mat. Det är en åtgärd som de som är mest berörda, nämligen barnfamiljerna, har hälsat med livlig tillfredsställelse. Det är också en insikt som vilseledande s.k. utredningar inte kan beröva det sunda förnuftet. För det andra har vi ett förslag om ett återställande av köpkraften hos barnbidraget. Inflationen har gröpt ur barnbidragen, och regeringen har visat senfärdighet när det gäller att återställa värdet. Eftersom vi i centern har upphovsmannarätten till barnbidragen anser vi det vara vår enkla skyldighet att vaka över att köpkraften bibehålls någorlunda intakt. Den tredje åtgärden är vårt förslag om ett vårdnadsbidrag, som tidigare har nämnts, på 15 000 kr. per barn och år till föräldrar med barn i åldern 1-7 år, alltså lika mycket till alla. En demokratisk ekonomisk jämlikhet med andra ord. Lika lön för lika arbete, därför också rätt till ATP-år. Vårdnadsbidraget utgår på ett rättvist sätt till alla föräldrar oberoende av var man bor i landet och av vad man tidigare har tjänat. Vårdnadsbidraget utgår alltså under barnets hela förskoletid. Det ger ökad valfrihet när det gäller barnomsorgsform. Man kan välja föräldrakooperativ. Här finns också möjlighet att välja ett kristet alternativ i barnomsorgen eller barnomsorg med annan ideell inriktning. Detta initiativ har rönt full anslutning från andra partier. Vi i centern gläder oss åt att det växer upp allt fler föräldrakooperativ runt om i landet som möjliggör en rik flora av valmöjligheter förutom det kommunala alternativet. Många fler alternativ måste tillåtas. Vi vill också att den kommunala kompetensen skall innebära att föräldrar får rätt att vara dagbarnvårdare för de egna barnen. Det finns säkert fog för det som har sagts av alla dem som varnat för en kommande kris i barnomsorgen, när det gäller såväl personal som antalet platser. I en sådan krissituation skulle det vara en stor fördel om alternativen inom barnomsorgen fick växa utan stela byråkratiska hinder. I dag pågår en intensiv anpassning av lagar, förordningar och bestämmelser på hundratals punkter för att anpassa svenskt näringsliv till EG. Entusiasmen är som en väckelsevåg. Beredvilligheten också från regeringens sida är stor och engagerad, och inget ont i det. Men det vi nu debatterar, familjepolitiken, handlar också om en anpassning. Men här är villigheten att förändra och anpassa samhälle, näringsliv, arbetsmarknad och arbetsförhållanden betydligt mindre. Ändå är det här fråga om en så viktig sak som möjligheten för familjerna i vårt land att verkligen få fungera som familjer med den tid som behövs för samvaron med barnen i deras känsligaste ålder och för föräldrarna att få leva ut sin föräldraroll. Ändå är det fråga om en minst lika livsviktig anpassning som någonsin den till EG. Det är också en form av fördelningspolitik att inrätta samhället så att familjesplittring och allt som bidrar till den kan motverkas. Vi vet att barnen lider av separationer. Vi vet också att vuxna gör det i de flesta fall. Vi vet — Prot. 1988/89:59 också att en ensidig syn på det svenska samhället som en effektiv produk = 1 februari 1989 tionsapparat kanske gläder börsen men är cynisk mot dem som ytterst drabbas — barn, ensamstående och föräldrar som stressar från förvärvsarbete till hemarbete. Vi vill med vårt förslag om vårdnadsbidrag skapa ett utrymme för föräldrarna själva att välja hur de skall gestalta sitt familjeliv. Föräldrarna vet ofta bättre vad de vill än förmyndare, som skall bestämma genom att ensidigt påtvinga dem en lösning. Är det ett orimligt krav, Bengt Lindqvist, att människor som är vuxna själva skall få bestämma hur de vill utforma sina liv när det gäller barnomsorgen? Här borde det verkligen finnas en större beredvillighet att anpassa sig till Europa och de regler som gäller där i fråga om familjelivet. Men i detta sammanhang är trögheten plötsligt lika stor som när det gäller anpassningen av matmomsen till förhållandena i övriga Europa. Vårt ämne här är social välfärd. Det är ett mål som alla säger sig ställa sig bakom. Det är också ett mål som aldrig är en gång för alla uppnått. Det måste alltid hävdas. Det är därför som vi i centern vill ha kvar friåret i sjukvården för ålderspensionärer liksom kostnadsfria läkemedel t.ex. till diabetiker. Det är också motiveringen till att vi kräver att frågan om äldreomsorgen skall få en lösning som är godtagbar ur välfärdssynpunkt. För detta behövs tillräckligt med välutbildad personal, ålderdomshem, en rättvis fördelning av sjukvårdens resurser och utbyggnad av äldrevården så att en kapacitet uppnås som anstår ett land som vill kalla sig ett välfärdssamhälle. En annan viktig upgift är att man lotsar ut de handikappade i arbetslivet. Då är det nödvändigt med lönebidrag, och det får man inte snåla in på. En förutsättning är också att behovet av handikappanpassade bostäder tillgodoses. Herr talman! Finansministern brukar berömma sig av, och han har gjort det även i dag, att det går bra för Sverige. Det gör det ju också på många sätt. Men alla bidrar ju till det. Skall vårt samhälle vara ett välfärdssamhälle måste alla ha anledning att glädja sig över framgångarna, och då är det inte acceptabelt att klyftorna ökar, att familjerna kommer i kläm, att skolorna inte rustas upp, att pensionärer får snåla in, att de handikappade försummas på väsentliga områden och att åldringsvården eftersätts. Vi i centern efterlyser från regeringshåll en fördelningspolitik värd namnet.

Herr talman! Rudolf Meidner, en icke obekant socialdemokrat, protesterar i en av våra större morgontidningar mot regeringens planer på att förändra socialförsäkringssystemet. Han börjar sin artikel på följande sätt: ”Att slakta heliga kor har blivit en favoritsysselsättning för vissa delar av den socialdemokratiska eliten. Särskilt intensiv är koslakten när det gäller den offentliga sektorn. Här kan slaktarna känna sötman av de borgerliga applåderna samtidigt som de tror sig vara odoktrinära, progressiva och i takt med tiden.” Jag kan konstatera att socialdemokraterna i dag kan vara nöjda. De har ju fått en del beröm av moderaterna för att ha anammat högeridéer inom den offentliga sektorn. 87 Förändringarna i inställningen till den offentliga tjänsteproduktionen och transfereringssystemet, eller det starka samhället som Tage Erlander uttryckte det, är påtagliga hos ledande socialdemokrater.

I budgetpropositionen aviseras ett minskat öppethållande av akutsjukhusens mottagningar och kanske stängning av vissa mindre sjukhus. Herr talman! Mot denna bakgrund kan jag inte låta bli att känna en viss oro för valet av ny socialminister. Det är väl inte så att Sven Hulterström bara har växlat in på ett nytt spår och nu skall lägga ner sjukhus i stället för järnvägar? Den offentliga tjänsteproduktionen har genom socialdemokraternas förändrade syn fått vidkännas minskad tilldelning under en följd av år. Nu är det tydligt att ett annat viktigt område i vår sociala välfärd, vårt socialförsäkringssystem, står i tur. Vårt socialförsäkringssystem är den grund varpå vår sociala trygghet vilar. Socialförsäkringarna utgör även nu vårt viktigaste fördelningspolitiska instrument. De har en inkomstomfördelande effekt. Men nu vilar ett orosmoln över socialförsäkringssystemet. Kostnaderna ökar med 28 miljarder från i år till nästa budgetår. Till stora delar är det en automatisk kostnadsökning. Kostnadsökningarna och ökningen på fyra år av antalet sjukdagar per person från 18,4 till 23,1 har riktat intresset på sjukförsäkringen. I debatten sägs det att människor sjukskriver sig i onödan och fuskar till sig lediga dagar. Riksförsäkringsverket avfärdar den kritiken. Hälften av ökningen beror enligt riksförsäkringsverket på att arbetsskadade nu får sjukersättning under utbildning och rehabilitering. Och de som väntar på förtidspension går sjukskrivna mycket länge på grund av att försäkringskassorna är överbelastade och inte hinner klara av ärendena. Visst finns det anledning att se över socialförsäkringssystemet. När det gäller sjukskrivningarna tycker jag att man särskilt skall studera varför en så stor del av de gravida kvinnorna sjukskrivs under senare delen av graviditeten. I fråga om dessa har det skett en ökning med 18 96 från 1981 till 1987. Ca 81 X av de gravida kvinnorna klarar inte av att arbeta under hela graviditeten. Ökningen av antalet sjukskrivningar av gravida kvinnor pekar på brister när det gäller möjligheten att få ledigt på annat sätt. Den viktigaste frågan är nu från vilka utgångspunkter regeringen gör sin översyn av socialförsäkringssystemet. Vilka kor är det som står i tur för slakt? Värnar ni fortfarande om principen om kompensation för inkomstbortfall? Gäller fortfarande arbetarrörelsens grundläggande tankar om en generell försäkring med en inkomstomfördelande effekt? Diskuterar ni någon form av grundskydd där man har en individuell påbyggnad efter vad den egna ekonomin tål? Vilka principer värnar ni om, och vilka principer är ni beredda att överge? Vi vill gärna ha en debatt om socialförsäkringssystemet och kostnadsfördelningen. För att få den debatten krävs att socialdemokraterna redovisar var de står någonstans. Avslutningsvis, herr talman, vill jag uttrycka vår tillfredsställelse med att regeringen nu äntligen lagt fram förslaget om en utbyggd föräldraförsäkring. Prot. 1988/89:59 Men vi är oroade för att föräldraförsäkringen kan få samma effekt för 1 februari 1989 kvinnorna som det borgerliga vårdnadsbidraget, när ingen tid i försäkringen reserveras för papporna. Fortfarande avstår fyra pappor av fem från att ta ut föräldraförsäkringen under barnets första år. Det finns ingenting som pekar på att själva förlängningen av tiden på föräldraförsäkringen skulle öka pappornas intresse. Statistiken visar att färre pappor tar ledigt ju längre sammanhållen tid som tas ut av föräldraledigheten i samband med barnets födelse. Kombinationen av förlängd föräldraförsäkring och otillräcklig barnomsorg gör att det finns starka skäl att misstänka att allt förblir vid det gamla, dvs. att mammorna stannar hemma. Jag undrar hur länge vi skall behöva vänta innan papporna får aktiv hjälp från oss, dvs. egen tid att disponera i föräldraförsäkringen. En utbyggd föräldraförsäkring i kombination med en bra barnomsorg är en bra grund för familjepolitiken. Nu har vi en kris inom barnomsorgen. Det är inte bara förskolepersonalen på daghemmen som flyr, utan dagmammorna slutar också och väljer andra jobb. Det fattas uppemot 100 000 platser inom barnomsorgen. Jag vet att det finns olika beräkningar. Kommunerna försöker sig på olika konststycken för att kunna få in så många barn som möjligt på de dagisplatser som finns. Vissa kommuner, Uppsala exempelvis, utestänger barn från barnomsorgen när en förälder är hemma för föräldraledighet för ett nytt barn. Det äldre barnet är fortfarande inskrivet på dagis, men det får inte vara där. Kommunen tar in ett nytt barn på platsen, och så plockar man ut statsbidrag både för det barn som inte får vara där och för det nya barnet som kommunen tar in. För att förhindra detta måste statsbidraget göras om. Om statsbidraget betalas så som vpk föreslår, med 75 90 av driftskostnaden i stället för som nu med 450 000 kr. per 15 barn, blir det ointressant för kommunerna att manipulera med överinskrivningar på detta sätt — överinskrivningar som gör att personalen flyr från jobben. Jag undrar om regeringen är beredd att tänka om när det gäller statsbidrag till barnomsorgen. Herr talman! För vpk är familjepolitik mer än ekonomiska bidrag för familjer. Det handlar om barnens och familjernas hela livsmiljö. En förkortad arbetsdag så att föräldrar och barn får mera tid att vara tillsammans verkar för jämställdhet mellan könen. För de borgerliga partierna är familjepolitik ett bidrag på 250 kr. per månad. Det är nämligen det som blir över av vårdnadsbidraget när man har betalat de ökande dagiskostnaderna.

Herr talman! Det är mycket intressant att titta ut över plenisalen när det är dags att diskutera social välfärd. Vilka är det då som är här? Jo, kvinnor, några män — och några män hitkommenderade av regeringen. Inte ens nye socialministern orkade sitta kvar och lyssna på debatten. Det säger sig självt hur pass viktiga han tycker att de sociala frågorna är. Sverige har vida omkring blivit känt för sin sociala välfärd. Den allmänna bilden är att vi har en trygghet och en livskvalitet som vi främst försäkrat oss om genom samhällets försorg. Är det så? Är det i dag svårt att hitta människor som har ramlat igenom det sociala skyddsnätet? Är maskorna i dag tillräckligt täta? Svaret får vi varje dag i massmedia, eller kanske så fort vi lämnar vårt trygga riksdagshus och kommer ut i verkligheten, en verklighet som ser helt annorlunda ut än den som ibland beskrivs här och i fina propositioner. När vi ser oss omkring upptäcker vi alkoholmissbruk som ibland börjar redan i 12-årsåldern, ökat inslag av våld i allt yngre åldersgrupper. Dessutom har vi i våra storstäder luft som är så dålig att skolbarnen inte ens kan gå ut på rasterna utan måste hållas inomhus. Inomhus är inte heller luften alltid så bra. De gamla får ligga hemma och vänta på hjälp, som ibland inte alls kommer. Flyttströmmen från glesbygd och mindre orter till storstäderna har fått fortgå obehindrat både under socialdemokratisk och under borgerlig regering. Denna strukturomvandling har lett till en anonymitet, en rotlöshet och en oro hos människor. Vi är stolta över vår fördelningspolitik, sade statsministern i dag. Jag vet inte riktigt vad han menade, men inte kunde det vara fördelningen av resurserna i landet han talade om. Speciellt kännbar har strukturomvandlingen blivit för våra barn och ungdomar. De hittar inte sin identitet och förebilder i sin utveckling. De tittar för mycket på TV och våldsvideo, som vi för resten för länge sedan borde ha förbjudit. Vem gläds tillsammans med barnen och ställer upp för dem när de har problem? Miljöpartiet de gröna verkar för ett samhälle som på många sätt ser annorlunda ut än dagens. Vi kämpar inte bara för att minska miljöförstöringen, utan den uppgiften måste gå hand i hand med avgörande förändringar i hela vårt sätt att leva. Vi måste vända oss bort från en politik vars främsta mål tycks vara att inte komma på efterkälken gentemot övriga OECD-länder i den ekonomiska kapplöpningen. För detta mål skall vi uppenbarligen acceptera att alltmer låta de kommersiella krafterna ta kommandot över våra liv och hoppas att de pengar som flyter in skall räcka till att avlöna en allt större vårdoch omsorgsapparat som skall röja upp i det elände som den blinda tillväxtjakten har skapat, och fortsätter att skapa. Enligt miljöpartiets familjepolitik skall människor leva i balans med sig själva och med naturen. Vi måste skapa ett samhälle som bygger på gemenskap, trygghet och valfrihet. Miljöpartiet stöder regeringens förslag om en utbyggnad av föräldraförsäkringen till 18 månader på tre år. Men vi vill gå ett steg längre och lägga till ytterligare sex månader, som vi önskar kvotera så att vardera föräldern, dvs. i realiteten papporna, måste ta ut minst sex månader av den totala föräldraförsäkringen. Jag är medveten om att detta kan ses som en inskränkning i föräldrarnas valfrihet, men vi anser att det är så viktigt att papporna får ta del av det oerhört fina som kontakten med barnen är när dessa är små, att vi är beredda att ge den här extra skjutsen för att man skall kunna ta vara på tillfället. Fler pappor som genom att redan från början aktivt engagera sig i sina barns utveckling får en större förståelse för de mjuka värdena i livet är ett viktigt steg på vägen mot ett tryggare samhälle för våra barn. Kanske skulle det också öka politikernas förståelse för de mjuka värdena, så att politikerna engagerar sig mera i dessa frågor. En annan av miljöpartiets hjärtefrågor är att skapa ökad valfrihet för föräldrarna inom barnomsorgen. Dagens barnomsorg gynnar ensidigt en enda omsorgsform, den kommunala och då företrädesvis daghemmen. Vi vänder oss emot socialdemokraternas strävan att stöpa allt i samma form. Det kan vi inte ställa upp på. Föräldrarna skall kunna välja mellan olika omsorgsformer, kommunalt daghem eller familjedaghem, kooperativa omsorgsformer, trefamiljssystem osv. eller att själva vara hemma med sina barn. Då skall alla omsorgsformer behandlas ekonomiskt lika. Det är underligt att socialdemokraterna har kunnat acceptera att en yrkeskår har behandlats som dagmammorna. Mig veterligt finns det inga andra som får avdrag på sin lön när barnet följer med. Ta exemplet med läkaren som behandlar sitt eget barn. Jag tror inte att han får något avdrag, inte heller tandläkaren. Men dagmammorna får alltså inte någon ersättning när de har de egna barnen i gruppen. Vi tycker att det är självklart att de egna barnen skall ingå i gruppen och att de som så önskar skall kunna bli anställda som kommunala dagbarnvårdare för sina egna barn. Det är dags att hemarbetet uppvärderas. Den som är hemma och vårdar barn skall ha samma rättigheter och förmåner som de kommunala dagbarnvårdarna — rätt till lön, sociala förmåner inkl. ATP, deltagande i utbildning, kurser osv. Man måste börja erkänna värdet av att vårda barn. Vi har i vår gröna lunta, och i den finanspolitiska motionen, tagit upp de här bitarna och visat på finansieringsmöjligheter. I vårt samhälle blir energislöseri, miljöförstöring, onödig reklam, sprit och tobak och en del annat utan tvivel dyrare. Vi måste minska den materiella konsumtionen för att kunna lämna en mindre förstörd värld åt våra barn. Vår livsstil måste förändras, så att vi får mera tid för varandra och så att det sociala skyddsnätet inte rycks undan. Vi vänder oss emot att man t.ex. vill ta bort de fria medicinerna för de grupper som i dag får dem. Epileptiker exempelvis är en grupp som till stor del består av förståndshandikappade människor. Nyligen har det beslutats att dessa skall få bo i egen lägenhet och sköta sin egen ekonomi. Risken är då att de inte prioriterar sin medicin med påföljd att vi får högre sociala kostnader. Jag blev arg och upprörd när herrarna under partiledarrundan i förmiddags diskuteradei vilken butik de skulle köpa sina bullar — arg därför att jag vet att det i dag finns människor som inte kan få några färska bullar, eftersom hemsamariten inte kommer under dagens lopp. Vårt miljöproblem är så stort att vi kanske löser våra sociala problem genom att förintas. I DN i söndags kunde man läsa: ”Vår moderna livsstil har kraftigt försämrat männens fruktsamhet.” Anledningen till detta skulle vara den ökade stressen. Vi måste alltså prioritera, så att vi får mer ledig tid och så att vi inte stressar så mycket i livet.

Herr talman! Dagens samhällsdebatt kretsar i hög grad kring välfärdsfrågorna. Det finns flera skäl till det, och det är naturligt. Tage Erlander brukade säga att ju mer utvecklad ett lands välfärdspolitik är, desto mer angelägna är människorna om vakthållningen kring den. Det är givetvis också fallet i dag. Därför är det glädjande med debatten om välfärdspolitiken. Regeringen ger nu liksom tidigare välfärdsfrågorna högsta prioritet, men jag vill påminna om att vi har haft en av efterkrigstidens värsta ekonomiska kriser. I Sverige lyckades vi under den krisen slå vakt om den generella välfärdspolitiken. Och inte bara det — vi har faktiskt tagit några viktiga steg framåt även under den här besvärliga tiden. Vi följde inte råden att skära i välfärden för att nå samhällsekonomisk balans, vi valde i stället utvecklingens väg. Nu skall man erkänna att trots en lyckosam ekonomisk politik och trots att vi har en utvecklad välfärdspolitik är samhällsbygget ingalunda färdigt. Fortfarande har vi allvarliga problem att lösa. Samhällsutvecklingen ställer oss snabbt inför nya uppgifter. I detta arbete måste vi också i fortsättningen tillsammans bygga vidare på den generella välfärdspolitikens grund. Men i det arbetet måste vi samtidigt våga visa öppenhet för nya lösningar, nämligen om de nya lösningarna för oss närmare välfärdspolitikens mål. Den här debatten skulle ju i huvudsak handla om familjepolitiken, men jag vill ändå passa på att säga några ord om viktiga frågor för pensionärer och människor med funktionshinder. I januari i år höjdes pensionerna med 2,3 7 utöver den automatiska kostnadskompensationen. Genom denna extra höjning har pensionärerna fått full kompensation för den s.k. devalveringseffekten. Därmed har regeringen uppfyllt det löfte som gavs till Sveriges pensionärer, när vi för att klara landets ekonomi devalverade den svenska kronan. Sveriges pensionärer har genom den uppoffring som devalveringseffekten onekligen innebar medverkat till att föra landet ur krisen. Pensionärerna har all heder av den insatsen. En lika stor och viktig fråga för äldre människor är rätten till en bra bostad, till vård, service och omsorg, när krafterna sviker. Här har vi alltjämt många olösta uppgifter framför oss. Jag vill inte minst peka på de personalproblem som vi har inom omsorgsområdet. Förra året antog riksdagen nya regler för statsbidraget till den kommunala äldreomsorgen. Detta statsbidrag skall gälla för åren 1989 och 1990. Det innebär att regeringen tillskjuter ytterligare 540 milj.kr. Särskilda pengar anslås inom ramen för statsbidraget till peronalutvecklande insatser. Regeringen tog också förra året genom en proposition initiativet till äldreomsorg inför 90-talet. Förslaget antogs av riksdagen med stor majoritet. I propositionen och i riksdagsbeslutet slås det fast att kommunerna skall ha ett samlat politiskt och ekonomiskt ansvar för den framtida äldreomsorgen. Vi har i dag en oklar uppgiftsoch ansvarsfördelning mellan landsting och kommuner på det här området. Det innebär risker för att människor hamnar i kläm. Med en oklar ansvarsfördelning och samtidigt ett kärvt budgetläge är risken stor att konflikter uppstår mellan huvudmännen om vem som skall åta sig att göra vad. Det delade huvudmannaskapet har också lett till att vi inte kunnat lösa problemet med de många människor som vårdas längre än vad som är medicinskt motiverat vid de medicinska klinikerna. Vi arbetar nu i äldredelegationen med detta, och jag hoppas att vi skall kunna lägga fram ett förslag under stor enighet i mars månad. Inom handikappområdet har nu det nya bilstödet trätt i kraft. Det är till Prot. 1988/89:59 stort gagn för många människor med i synnerhet förflyttningshandikapp. I 1 februari 1989 regeringens budgetproposition har vi tagit ytterligare steg för att förbättra handikappades situation. Bilstöd skall i fortsättningen också kunna utgå till hemmaboende vuxna barn som har förflyttningshandikapp. Regeringen föreslår vidare införande av ett statsbidrag till KBT för boende i gruppbostäder. Vi föreslår en kraftig höjning av statsbidraget till handikapporganisationerna, och vi föreslår en betydande satsning på åtgärder som i flera olika avseenden stärker teckenspråket för döva, och vi inför ett nytt stöd för utveckling av synskadades punktskrift. Det är också min förhoppning att den nu arbetande handikapputredningen skall lägga en god grund för det fortsatta och viktiga reformarbetet på handikappområdet. Herr talman! Valet 1988 blev på sitt sätt en folkomröstning om familjepolitiken. Två tydliga förslag stod mot varandra. De borgerliga partierna hade efter nästan 20 års diskussioner inbördes enats om att lägga fram ett förslag till vårdnadsbidrag om 41 kr./dag, vilket skulle beskattas. De var också överens om att för att finansiera detta vårdnadsbidrag genomföra kraftiga nedskärningar i statsbidragen till den kommunala barnomsorgen. Sammanlagt skulle kommunerna gå miste om 6 100 milj.kr. för att finansiera vårdnadsbidraget. Jag har sagt förut, och jag står fast vid det, att det borgerliga förslaget skulle ha inneburit ett dråpslag mot kommunernas möjligheter att bygga ut barnomsorgen till full behovstäckning 1991. Jag tror också att man i många kommuner, också borgerligt styrda, i dag är tacksamma för att det förslaget aldrig kommer att genomföras. Vi socialdemokrater lovade att bygga ut barnomsorgen till full behovstäckning 1991 och att bygga ut föräldraförsäkringen till 18 månader. Valet gav ett mycket tydligt besked: de borgerliga, dvs. de som förespråkade vårdnadsbidraget, gjorde ett av sina sämsta val någonsin. De partier som ville bygga ut föräldraförsäkringen, socialdemokraterna, vpk och miljöpartiet, fick en mycket klar majoritet i denna kammare. Vi har nu lagt fram propositionen om en utbyggd föräldraförsäkring. Utbyggnaden skall omfatta en förlängning av denna till 18 månader med inkomstbortfallskompensation, precis som det i dag fungerar under de nio första månaderna. Reformen skall vara fullt utbyggd den 1 juli 1991, och den genomförs i tre etapper. Vi föreslår vidare att ersättningen skall kunna utnyttjas till dess att barnet är åtta år gammalt. Reaktionerna på förslaget till utbyggnad har varit positiva. Genom utbyggnaden av föräldraförsäkringen och genom fullföljandet av riksdagens beslut när det gäller barnomsorgen får vi i Sverige ett kraftfullt, unikt system för stöd till föräldrar med små barn, och jag har svårt att förstå den svartmålning av detta system som de borgerliga företrädarna ofta gör sig skyldiga till. Debatten i dag är inget undantag i det avseendet. Vad gör nu de borgerliga? De har ju rätt att lägga fram vilka förslag de vill även i den här situationen. Det är som om de inte hade upptäckt att de har förlorat valet och att det i en av valets viktigaste frågor gavs ett mycket tydligt besked. Här finns nu samma förslag till vårdnadsbidrag, samma nedskär 93 ningar i den kommunala barnomsorgen och samma dogmatiska övertro på att kommersiella alternativ skall innebära lösningen på barnomsorgen. Väljarna sade nej till allt detta, och jag tror att det hade varit bra, om de borgerliga hade tagit större hänsyn till det. Det som människor vill ha är en fungerande plats i barnomsorgen, en plats som de kan lita på, en plats som ger barnen stimulans och som finns som en naturlig del av barnens miljö.

Herr talman! Birgit Friggebo talade om förändringens vind, och det med rätta, men av det fick vi höra mycket litet i barnomsorgsministerns anförande. Däremot redovisade han en mycket säregen tolkning av valresultatet, vilken jag inte tror att någon enda valforskare skulle vilja stämma in i. Tolkningen innebar att han gjorde det mycket bekvämt och behändigt för sig själv. Det är fråga om ett unikt system, sade barnomsorgsministern, och det är det verkligen. Det finns väl inget annat land som har en familjepolitik som så bygger på orättvisor som den som den socialdemokratiska regeringen i Sverige håller på att genomföra. Man snubblar över orättvisor. Låt mig ge några exempel. En tvåbarnsfamilj får 130 000 kr. om året i barnomsorgsstöd eller inte ett öre. Genom föräldraförsäkringen får samma familj tillsammans för de två barnen 600 000 kr. i stöd eller kanske 60 000 kr. Vård av egna barn betraktas som inget värd — sådan verksamhet är att avhålla sig från att arbeta. Statsbidragen till barnomsorgen, vilka Ingrid Hemmingsson kommer att ta upp i morgon, lämnar allt övrigt att önska när det gäller rättvisa mellan regioner, familjer och kommuner. Synen på barnomsorgspersonalen innebär att denna inte ens betros med att öppna eget — det skulle vara att öppna för kommersiella krafter. Vilken otroligt nedlåtande syn på dem som arbetar på detta viktiga område! Vi håller fast vid vårt vårdnadsbidrag, för vi vet att det är det som har framtiden för sig. Det är det som ger barnfamiljerna rättvisa och som ger rättvisa mellan olika alternativ, inte bara ett ensidigt stöd till ett enda alternativ. Vad gäller möjligheterna att åstadkomma full behovstäckning 1991 vet barnomsorgsministern innerst inne att en sådan aldrig går att genomföra med socialdemokratisk politik. Med borgerlig politik kommer det dock att gå, för vi vill underlätta föräldrarnas vård av barnen. Vi vill underlätta alla olika typer av alternativ. Det skulle innebära oerhört mycket för både förtvivlade föräldrar och utbränd personal. Ett enda exempel. I dag får ett montessoridaghem som är öppet sju timmar om dagen icke ett enda öre i stöd, vilket skall jämföras med 30 000 kr. för varje daghemsplats som är öppen minst åtta timmar om dagen. Både för personalens och för familjernas del skulle det väl vara utomordentligt värdefullt, om man också kunde ha deltidsdaghem för de föräldrar som Prot. 1988/89:59 deltidsarbetar. 1 februari 1989 Detta är bara ett av många olika sätt som vi på borgerligt håll har att lösa de här problemen. Med borgerlig politik kan vi åstadkomma full behovstäckning — med socialdemokratisk går det aldrig.

Herr talman! Bengt Lindqvist sade att nu som tidigare har välfärden högsta prioritet inom regeringen och socialdemokratin. Men man måste också se till vad det är för slags välfärd det handlar om. Vi har fått inom sjukförsäkringssystemet förändringar, som innebär att man måst anställa hundratals fler tjänstemän för att administrera det nya beräkningssystemet, som dessutom har lett till orättvisor i sjukförsäkringsutbetalningarna. En del får mer i ersättning vid sjukdom än vad de har i lön när de jobbar, andra får lägre ersättning än garantinivån på 90 96. Detta system infördes trots våra många varningar om att det skulle bli kaos. Det har det alltså också blivit. Detta skall jämföras med ett annat förslag som folkpartiet har lagt fram, och jag skulle vilja att Bengt Lindqvist svarade på mina frågor i det sammanhanget. Bengt Lindqvist ansvarar ju för handikappfrågorna inom regeringen. Under valrörelsen drev folkpartiet en kampanj för det glömda Sverige. Bl.a. vill vi ha vårdbidrag till föräldrar med handikappade barn. Socialdemokraterna sade då att folkpartiet kommer med så futtiga förslag, det är så små saker, det betyder inte så mycket, men det är klart att man kan tänka sig att höja vårdbidragen. Visst kan man göra det! Nu har ni haft fyra månader på er att fundera över om man skall göra dessa satsningar på familjer som gör så enormt stora uppoffringar. Men ni har prioriterat annat. Är det verkligen så att dessa familjer har det bra? Är det bättre att de lämnar ifrån sig sina barn till institutioner, något som blir mångdubbelt dyrare än vad även ett höjt vårdbidrag skulle innebära? En annan fråga: Är det bättre för de handikappade att förtidspensioneras än att få sysselsättning inom Samhall? Varför gör Bengt Lindqvist och regeringen denna prioritering? Försök inte att hänvisa till att handikapputredningen arbetar, för den har ju direktiv om att den inte får komma med något förslag som kostar mer än vad som nu är fallet! När det gäller barnomsorg och personal vill jag säga att jag har träffat många personer som har slutat i barnomsorgen. När man frågar dem varför de gör det svarar de: Jag gillar mitt yrke men inte min arbetsgivare och inte den organisation som finns på min arbetsplats. De vill fortsätta att jobba men får inte, eftersom det inte finns några andra alternativ att välja emellan. Jag skulle vilja få ett svar från Bengt Lindqvist på frågan: Varför vill ni kasta dessa människors engagemang på sophögen och säga att de ingenting är värda? De skulle inget hellre vilja göra än att starta ett nytt alternativ eller ta anställning i privat barnomsorg. Då skulle vi få ett stort tillskott för att kunna klara barnomsorgsutbyggnaden 1991. Varför avstår ni från det?

Herr talman! Bengt Lindqvist säger att välfärdsfrågorna ges i regeringen högsta prioritet. Samtidigt har det illustrerats ganska effektivt i massmedierna hur välfärdsreformer, som man trodde var säkrade, urholkats. Dess bättre att det avslöjas i massmedierna att myndigheterna med regeringen i spetsen har försummat att i tid planera för en absolut nödvändigt ökad kapacitet när det gäller t.ex. äldreomsorgen. Jag tror att de äldre människor som nu har kommit i kläm och i många fall lämnas i ensamhet och övergivenhet har svårt att känna igen sig i den skrytvals som regeringen spelar upp. Det är inte deras verklighet som beskrivs, men det kan möjligen bero på att de ansvariga har varit dåligt underrättade om den verklighet som gäller på detta område. Alla de grupper, och de är många, som har fått försämrade reallöner har också svårt att stämma in i regeringens hyllningskör över sig själv. Bengt Lindqvist tar nu till märkliga argument för att försvara ett dåligt familjepolitiskt förslag. Socialdemokraterna gör långt om länge vissa insatser, men sedan urholkas bidrag och löner genom inflationen. Felet är att regeringen inte har sitt hjärta hos barnfamiljerna. Man kan också beskriva det så som många har gjort, att tyngdpunkten inte ligger hos Bengt Lindqvist - tyngdpunkten ligger hos Kjell-Olof Feldt. Nu är situationen den att många plaser i både daghem och fritidshem står tomma. Många avdelningar är helt stängda. Många föräldrar har tvingats öka sin arbetstid för att klara ekonomin. Den nya fattigdomen, som det talas om, tar sig uttryck i att föräldrar och barn får allt mindre tid tillsammans. Bengt Lindqvist hävdar nu att regeringens förslag ger mer tid för föräldrar och barn, men så är det inte. Om man tar ut hela föräldraledigheten i ett sträck, återstår ingen mer ledighet att ta ut, och då är barnet bara ett och ett halvt år. Sedan återstår alltför långa arbetsdagar för många föräldrar och alltför långa dagar på daghem för många barn. Med vårt förslag till vårdnadsbidrag ökar valfriheten från ett till sju år. Barn och föräldrar behöver mer tid tillsammans under betydligt längre tid än vad det socialdemokratiska förslaget ger möjlighet till. Dessutom ges enligt vårt förslag lika mycket tid till alla småbarnsföräldrar. Den ekonomiska ersättningen enligt det socialdemokratiska förslaget varierar dessutom för de 18 månaderna från 33 000 kr. till 300 000 kr. för dem som får mest. Skall det kallas för en rättvis fördelningspolitik?

Herr talman! Jag ställde en rad frågor till socialministern om socialdemokraternas syn på socialförsäkringen och om man har ändrat inställning. Jag fick inte något svar, och det kan jag ha en viss förståelse för. Jag kan väl säga att jag är nöjd om jag bara får ett svar i en snar framtid. Det är viktigt att vi får diskutera dessa frågor. Regeringen valde utvecklingens väg ur den ekonomiska krisen, sade statsrådet. Han anförde vidare att man inte hade skurit i välfärden. Det råder väl delade meningar om det. Såvitt jag vet var det kommuner och landsting som till största delen fick betala underskottet i statens budget. Det är det som vi nu kan avläsa resultatet av i de långa vårdköerna, i stängda avdelningar och i en personalpolitik som har varit så dålig att personalen flyr. Och vi kan se Prot. 1988/89:59 det i krisen inom barnomsorgen. Jag vill bestämt hävda att sjukvårdskrisen 1 februari 1989 kan vi inte lösa genom organisatoriska förändringar. Man får inte personalen att stanna kvar genom att ändra på huvudmannaskapet. Det är andra åtgärder som behövs. När det gäller krisen inom barnomsorgen räknar socialstyrelsen med att fram till 1991 — det är då vi enligt utfästelserna skall ha full behovstäckning inom barnomsorgen — kommer bara 40 96 av förskolebarnen att ha en plats inom den kommunala barnomsorgen. Mot den bakgrunden måste jag fråga: Är det inte nödvändigt att vi lagstiftar om rätten till barnomsorg? För vpk är barnomsorg inte bara ett sätt att få barnpassning. Vi anser att det är bra för barnens utveckling att vara i barnomsorgen — lika nödvändigt och viktigt som att få en plats i skolan. Därför anser vi att vi måste lagstifta om barnens rätt till barnomsorg. Slutligen, herr talman, vill jag säga att jag lyssnat intresserat här i dag för att få höra från de borgerliga vad den egentliga meninga med vårdnadsersättningen är. Är den egentliga meningen valfrihet och i så fall vilken valfrihet? Skall man kunna välja att vara hemma hos barnen eller att förvärvsarbeta? I så fall undrar jag: Vem kan vara hemma för 1 250 kr. i månaden — det är ju vad vårdnadsbidraget ger? Är det någon valfrihet? Om man väljer att fortsätta att arbeta, får man kvar 250 kr. i månaden. Vilken arbetstidsförkortning räcker det till? Är ni nöjda med ungefär två timmar i månaden? Det är, såvitt jag förstår, vad pengarna räcker till.

Herr talman! Statsrådet anförde här att Sveriges pensionärer har medverkat till att föra landet ur krisen. Det berömmet tackar de säkert för. Men jag undrar just hur undantagspensionärerna känner sig. De har i dag en mycket liten pension — den är bra mycket mindre än det lönelyft som regeringen fick i pengar räknat. Dessa pensionärer får inte mer än drygt 2 000 kr. i månaden. Dessutom skall de betala om de råkar bli sjuka. Undra på att de känner oro för framtiden — en oro som kanske dessutom gör att de ännu lättare blir sjuka! Jag hoppas verkligen att regeringen är solidarisk med dessa pensionärer som ställde upp och var med om att lösa krisen, dvs. att regeringen ser till att de får pensionstillskott på samma villkor som andra grupper. När det gäller barnomsorgen ställer vi inte upp på den modell som borgarna förespråkar. Jag tänker då på vårdnadsbidraget. Det utgör inte något realistiskt ekonomiskt alternativ. Vi skulle gärna vilja veta om de borgerliga här i huset är villiga att ställa upp på vår modell — med samma ersättning som den som gäller för kommunal dagbarnvårdare som vårdar egna barn. Jag tar för givet att regeringen ser till att åtminstone dagbarnvårdarna, som anses vara en yrkeskår, får räkna in sina egna barn i gruppen. Jag vet att det i dag finns dagbarnvårdare som har tio barn samtidigt i sin grupp för att deras arbete över huvud taget skall anses vara heltidsarbete. För en del föräldrar hade det kanske varit önskvärt att få sina barn placerade i daghem, där storleken på gruppen skall vara sådan att det blir maximalt 3,5 barn per anställd. Tyvärr finns inte den valmöjligheten, varken 9” för dagbarnvårdare eller för föräldrar. Jag skulle gärna vilja ha besked i dessa frågor.

Herr talman! Först vill jag säga till Margö Ingvardsson att jag hoppades att jag hade gett ett ganska tydligt besked om den generella välfärdspolitiken som grund också för den framtida välfärdsutvecklingen. Ett annat besked gäller utbyggnaden av en av socialförsäkringarna, föräldraförsäkringen. På den punkten råder det inget tvivel om vad regeringen vill göra. Jag vänder mig sedan till representanterna för de borgerliga partierna. Ni riktar här grova angrepp mot föräldraförsäkringen. Mest handlar det om att vi ersätter förlorad inkomst. Det gäller alltså en av hörnpelarna i hela socialförsäkringssystemet. Om det är så mycket som är fel med föräldraförsäkringen nu när den skall byggas ut, betyder det då att ni skulle vara beredda att riva upp föräldraförsäkringen som system om ni kom till makten? Ingegerd Troedsson har tydligen gett besked. Hon vill medverka till att beslutet om en utbyggnad av föräldraförsäkringen rivs upp i händelse av en borgerlig valseger. Det är helt logiskt, eftersom Ingegerd Troedsson riktar mycket grov kritik mot föräldraförsäkringen. Men gäller det också er andra? Om det inte är så, har jag väldigt svårt att förstå att ett system som kan vara bra för barn upp till nio månaders ålder plötsligt blir så dåligt — att döma av er beskrivning av utbyggnaden. Sedan vill jag passa på att vända mig till folkpartiets representant Birgit Friggebo. Ni var ju med och utvecklade föräldraförsäkringen. Men ni har också gjort en formidabel kovändning när det gäller jämställdhetsfrågorna och familjepolitiken genom stödet till vårdnadsbidrag. Ni hör ju till dem som förlorade valet, och det trodde vi skulle bli en signal om en tillbakagång till den offensiva jämställdhetspolitik som tidigare faktiskt var ett kännemärke också för folkpartiet. Var står ni egentligen i fråga om jämställdheten? Vidare kan jag inte, när jag läser folkpartiets ekonomisk-politiska motion och när jag tar del av det som sägs här, få det hela att gå ihop. I folkpartiets ekonomisk-politiska motion framförs nämligen med stor emfas att folkpartiet står bakom inkomstbortfallsprincipen. Men det skall tydligen inte gälla hela socialförsäkringssystemet — i varje fall inte själva försäkringen. Jag får alltså inte det hela att gå ihop. Landets föräldrar har rätt att kräva ett besked från de borgerliga om huruvida de tänker riva upp föräldraförsäkringen vid en eventuell seger i nästa val. Frågan är inte om vi skall klara utbyggnaden när det gäller full behovstäckning, utan frågan är hur det skall gå till. Riksdagen har fattat beslut. Nu gäller det för kommunerna att tillsammans med regeringen och riksdagen utforma en politik, som gör det möjligt att nå det uppsatta målet till 1991. Det är intressant att diskutera vilka medel vi då skall använda oss av. Det beslut som vi fattade 1985 går ut på att barnomsorgen — eller förskolan, som vi också säger — skall innehålla många olika former. Det handlar då om daghem, familjedaghem, deltidsgrupper och öppna förskolor, men också om alternativ. Alternativ barnomsorg är inte på något sätt portförbjuden i den barnomsorgspolitik som vi för. Det är den kommersiella barnomsorgen, den som bedrivs av aktiebolag och andra som har rent kommersiella intressen, som vi vill sätta en spärr för. Vi vill inte att barnen skall bli en handelsvara för kapitalägare. Barnen är en angelägenhet för oss alla, och deras behov skall vi gemensamt klara genom den offentliga sektorn. Så enkelt är det för oss. Men när det finns ideella skäl — och dessa kan vara av många olika slag — kan vi tänka oss att acceptera alternativ som då kan tillföra barnen och familjepolitiken något. I lagstiftningsfrågan vill jag säga att vi redan 1985 när vi lade fram vår proposition sade att vi ämnar återkomma till frågan om lagstiftning. För min del är det ganska självklart att rätten till förskola för alla barn skall fastställas ilag. Frågan är nu om en lagstiftningsåtgärd skall vidtas som påtryckningsmedel för att få full utbyggnad till 1991. Den frågan kommer också fortsättningsvis att vara aktuell för oss. Den frågan kommer vi alltså att diskutera inom den närmaste tiden. När jag diskuterar med personalen inom barnomsorgen möter jag samma typav invändningar som Birgit Friggebo nämnde, nämligen: Jag slutar därför att jag inte känner att jag har ett riktigt stöd i mitt arbete. Det kommer många propåer uppifrån. Vi får inte utrymme för våra yrkesambitioner. Sådant leder dock inte till att jag funderar på om egenföretag skulle vara lösningen. Jag tror att det viktiga är att förändra, förnya och förbättra när det gäller personalens arbete på dagis och inom barnomsorgsverksamhet av annat slag. Jag tror också att det återstår mycket för oss när det gäller att ha tillit till personalens kunnande. Det gäller att ge personalen ökade befogenheter och att låta personalen som kollektiv styra mycket mera både i daghemsverksamheten och i annan barnomsorgsverksamhet. När det gäller den typen av förnyelse kan vi gå fram gemensamt.

Herr talman! Får jag först möjligen i all blygsamhet erinra biträdande socialministern om att också socialdemokraterna registrerade en betydande tillbakagång i valet i höstas. Barnomsorgsministern undrar hur vi skall göra med föräldraförsäkringen när vi vinner valet. Den måste under alla förhållanden genomgå en genomgripande översyn. Jag tror att det mycket snart kommer att visa sig totalt ohållbart att ha ett system, som ger den som hade ett hyggligt jobb åtta månader innan barnet föddes högst betydande ersättning i form av föräldrapenning, medan den som fick samma jobb sju månader innan får nöja sig med garantibeloppet. Jag tror att man under alla förhållanden måste se över ett system, där en mycket hög föräldrapenning kan följa med också vid andra barnets födelse om det föds inom två och ett halvt år, medan man däremot får nöja sig med garantibeloppet om barn nummer två föds efter två år och sju månader. Jag tror att man under alla förhållanden måste se över ett system, där garantibeloppet för de allra sämst ställda tillåts släpa efter år efter år, medan de bäst ställda däremot automatiskt får sin föräldrapenning höjd. Jag tror att man under alla förhållanden kommer att tvingas se över ett system som, vilket jag påpekade, kommer att leda till en veritabel hemmafrufälla under de första 18 månaderna, vare sig föräldrarna så önskar eller inte. Man kommer under alla förhållanden att tvingas se över ett system, som så saknar den flexibilitet som också socialdemokraterna säger sig eftersträva. Det är nästan litet patetiskt att höra barnomsorgsministern tala om full behovstäckning 1991. Man har satt upp det målet, och då är det klart att det skall bli så. Men också socialstyrelsen har sagt att det inte kommer att vara möjligt att nå det målet med den politik som förs i dag. 85 000 platser kommer att saknas, och tusentals kommer att saknas bland personalen. Hur skall det lösas med socialdemokratisk politik? Är lösningen att packa och packa och packa allt fler barn på daghemmen? Och hur skall ni hålla kvar barnomsorgspersonalen? Allra sist vill jag säga till Margé Ingvardsson att vårt system är valfrihet. För den som har två barn och stannar hemma ger det ett tillskott på 23 000 kr. efter skatt. Om föräldrarna förvärvsarbetar och betalar barnomsorgen själva ger det en förbättring på 30 000 kr. Den deltidsarbetande skall med vårt system betala en lägre barnomsorgsavgift. Det betyder att det för en tvåbarnsfamilj utan vidare blir möjligt att gå ner från åtta till sex timmar.

Herr talman! Folkpartiet har tillhört tillskyndarna av föräldraförsäkringen och införandet av den, och vi tycker att det är viktigt att inkomstbortfallsprincipen gäller under den första tiden. Det är nästan enligt naturen så att en förälder behöver vara hemma den första tiden för att ta hand om sitt barn, och det är bra att också papporna kan utnyttja detta. Det är delvis en annan fråga som kommer upp ju äldre barnet blir. Då är det inte fråga om att tvinga föräldrarna att stanna hemma för att de skall få del i välfärdsbygget. Med föräldraförsäkringen måste de vara hemma för att få ut pengarna. Vårdnadsbidraget innebär att de kan välja. De kan minska sin arbetstid eller vara hemma helt och hållet — de får visserligen inte så mycket pengar, men i varje fall mer än i dag. Om de går ut och jobbar kan de välja vilket dagis de vill, vem de vill gå till. Det hänger helt ihop med att vi vill försvara föräldraförsäkringen under den första perioden och sedan bygga på med vårdnadsbidraget. Det främjar jämställdheten. Dessutom har vi lagt fram förslag om ökad möjlighet till pappaledighet. Den viktigaste jämställdhetsfrågan är förnyelsen av den offentliga sektorn, uppvärderingen av kvinnors arbete och tilltron till kvinnor. Jag blir djupt upprörd när Bengt Lindqvist påstår att vi vill göra barnen till handelsvaror för kommersiella intressen. Vad är det för kvinnor som Bengt Lindqvist talar om, som är trötta på de stora, tungrodda systemen inom den offentliga sektorn, som vill ge sig ut och pröva sina egna vingar, men som stoppas? Vad är det för människosyn, gentemot alla de läkare, tandläkare och sjukgymnaster som arbetar privat? Att tala om att de använder människor som handelsvaror för kommersiella intressen! Jag tror inte att ens Bengt Lindqvist själv tror på det där. I stället handlar det om den bindning som finns mellan vissa fackliga organisationer och socialdemokratin, där det kan vara svårt att urskilja vem som tar ansvar för vad, vem som har makt och inflytande över vad, vem som skickar pengar till vem för att försvara gemensamma och ibland ickegemensamma intressen. Bengt Lindqvist hade också träffat personer som slutat inom barnomsorg och på andra ställen och som var trötta. Han säger då att det leder honom till att det skall göras förändringar inom den offentliga sektorn. Ja, visst skall det göras förändringar — det säger många. Men varför sker de inte? Varför blir det sådan aktivitet när det uppstår privata alternativ, som kan visa att det går att göra saker och ting på ett annorlunda sätt? Jo, därför att det blir en stimulans till en förändring också inom den offentliga vården och omsorgen. Varför kasta detta på sophögen?

Herr talman! Marianne Samuelsson frågade om vi i centerpartiet kunde ställa oss bakom förslaget om möjligheten att vara kommunal barndagvårdare för egna barn. Jag vill då bara påminna henne om att jag nämnde det redan i mitt inledningsanförande och talade om att vi har det som krav i en av våra motioner. Det är inte första gången, utan det är något som centern har drivit häri riksdagen i många år men tyvärr inte fått majoritet för. Jag tror att vi har tagit upp frågan i tio år, kanske mer. Marianne Samuelsson sade inledningsvis att miljöpartiet tycker att det skall vara samma rättigheter och förmåner för den som är hemma och den som vårdar barn. Men hur kan då miljöpartiet ställa sig bakom det socialdemokratiska förslaget, som ger 60 kr. till den ena och 516 kr. till den andra, beroende på vilken ställning man har på arbetsmarknaden? Föräldrarna kan stanna hemma och får då en ersättning som också ger rätt till ATP-år, vilket är viktigt, eller också kan vi använda pengarna till att betala barnomsorg utanför hemmet, kommunal sådan eller andra alternativ. Det är inga små summor det rör sig om — det har redan nämnts här. Den som har tre barn i förskoleåldern får 45 000 kr., och den som utnyttjar barnomsorgen får dra av för styrkta barnomsorgskostnader. I dag får den som väljer att stanna hemma efter föräldraledigheten inte ett öre i ersättning. Så vill jag gå över till Bengt Lindqvist och förslaget om föräldraförsäkring. Ja, vi tycker att den kan vara kvar under den tid för vilken den nu har införts, men det finns inte pengar till att bygga vidare på en sådan modell. Det är en alldeles för dyr form av barnomsorg, och det är också därför som regeringen inte har råd att bygga ut den längre än till dess att barnet är ett och ett halvt år. En sådan förändring räcker inte. De 20 miljarder som barnomsorgen kostar samhället måste enligt vår uppfattning fördelas på ett rättvisare sätt än vad som sker i dag. Barn och föräldar behöver mer tid tillsammans betydligt längre än vad det socialdemokratiska förslaget ger möjlighet till.

Herr talman! Statsrådet Lindqvist garanterar att socialdemokraterna inte har släppt tankarna på den generella välfärdspolitiken. Det är väl bra och lugnande, om socialdemokraterna fortfarande lägger in den gamla meningen i ordet generell. Vi har fått lära oss här i kammaren att socialdemokraterna ibland har bytt ett ords innebörd. Man försämrade t.ex. för de pensionärer som behöver ligga på sjukhus och kallade det för en stor rättvisereform. Därför är jag inte alldeles lugnad, fast socialdemokraterna säger att det är den generella politiken som gäller. De styrmedel som står till vårt förfogande för att uppnå en full behovstäckning inom barnomsorgen är, såvitt jag vet, bara två. Det är lagstiftning och statsbidrag. Jag tycker att det är bra att statsrådet nu säger att socialdemokraterna kan tänka sig en lagstiftning. Jag tror att det helt enkelt är nödvändigt att använda lagstiftning som påtryckningsmedel på kommunerna. Men man bör också stimulera kommunerna. Det menar vi att man skall göra med ett anordningsbidrag till nybyggnad för barnomsorgen. Vi föreslår alltså 300 000 kr. per avdelning inom barnomsorgen. Vi föreslår dessutom att det skall finansieras med en ökning av barnomsorgsavgiften. Daghem är en lönande sysselsättning för samhället. Det är en verksamhet som bär sig själv. På så sätt, om föräldrarna får arbeta och ha barnen på dagis, får vi till samhället in ökade statsskatter och arbetsgivaravgifter till våra socialförsäkringar, vi får kommunalskatt och landstingsskatt samt även ökad omsättningsskatt, eftersom föräldrarna kan handla mer. När det gäller det borgerliga förslaget till vårdnadsbidrag verkar det som om moderaterna och centern nu också har hittat på ett nytt sätt att räkna. Jag kan inte få deras siffror att gå ihop. Jag läser innantill i det borgerliga förslaget att vårdnadsbidraget är 15 000 kr. per barn och år. Det gör 1 250 kr. i månaden. Enligt era egna uppgifter kommer barnomsorgskostnaderna att öka med minst 1 000 kr. i månaden för att finansiera detta vårdbidrag. Sedan får man dra av barnomsorgskostnader, men vårdnadsbidraget skall också beskattas. Hur man än räknar blir det högst 250 kr. kvar i månaden, och det tycker jag knappast kan ge utrymme för någon valfrihet. Det räcker inte till en daglig förkortning av arbetstiden.

Herr talman! Jag uttryckte mig visst otydligt i mitt inlägg om att de fria medicinerna skulle vara kvar. Någon har uppfattat det som att epileptiker också skulle vara förståndshandikappade. Så är det naturligtvis inte. Men det finns en grupp förståndshandikappade som också är epileptiker. Det var deras situation jag ville belysa när jag försökte förklara för statsrådet att det är viktigt att dessa medicinförmåner finns kvar. Ersättningen på 60 kr. till den som är hemma och vårdar sitt barn tycker vi naturligtvis är alldeles för liten och orättvis. Men om vårt förslag — att en mamma kan bli anställd som kommunal dagbarnvårdare för det egna barnet — går igenom, kommer största delen av denna grupp att försvinna, eftersom de då har en anställning och en lön som deras ersättning kan beräknas på. Jag skulle också vilja ta upp anställningssituationen inom vården och problemet att få människor att orka arbeta inom vården. Vi har föreslagit att man skall sänka arbetsgivaravgiften, och att de pengarna skall omfördelas och användas till personalbefrämjande åtgärder. Vi tror att det är mycket viktigt att satsa på personalen inom vården och omsorgen, annars kommer vi snart inte att ha någon som orkar arbeta där. Här behöver debatten om sex timmars arbetsdag förnyas och tas upp till verklig prövning. Arbetstiderna inom vården är otroligt viktiga. Jag tror att den som har bra arbetstider och

Social välfagd, Herr talman! Jag har i den här debatten ställt en enda fråga till de borgerliga partierna med anledning av den grova kritik som de riktar mot föräldraförsäkringen. Innebär den kritiken att ni, om ni finge makten, skulle avskaffa föräldraförsäkringen? Jag har inte fått något svar. Jag kan bara tolka det beskedet som att det finns en överhängande risk för att så kommer att ske. Birgit Friggebos argumentering kring föräldraförsäkring och vårdnadsbidrag gjorde mig faktiskt riktigt förvånad. Om det är någon gång som jämställdheten, dvs. det gemensamma ansvaret, skulle kunna komma in, och där förutsättningarna då skulle bli så mycket bättre för mammor och pappor, är det när barnen börjar bli litet större. Det är då det börjar bli intressant med föräldraförsäkring, därför att inkomstskillnaderna dess värre är så pass påtagliga mellan män och kvinnor i det svenska samhället. Ju fler månader det gäller, desto intressantare blir enligt min uppfattning inkomstbortfallsprincipen. Därför tycker jag att Birgit Friggebo gjorde sig skyldig till en logisk kullerbytta i det resonemanget. Till detta med kommersialism och alternativ. Jag har, herr talman, i denna kammare fört flera debatter just i detta ämne. Jag har hört Bengt Westerberg säga att för hans del är det helt acceptabelt att Hans Werthén, Anders Scharp och andra kapitalintressenter startar börsnoterade dagisföretag. Jag har haft anledning att fråga Göte Jonsson, som då var företrädare för moderaterna, vilka nyttigheter Slakteriförbundet och Fastighetsägareföreningen skulle kunna tillföra barnomsorgen, som vi inte kan klara att tillföra inom ramen för de resurser och med den personal som vi har tillgång till. När Anders Scharp tillfrågades varför han ville ge sig in på denna expansiva marknad, sade han att det var av rent affärsmässiga intressen. Det är detta som är grunden för min oro. Jag är alldeles övertygad om att vi inom ramen för kommunernas åtaganden kan skapa förutsättningar och ge utrymme för personalens ambitioner att göra verksamheten bättre. Personalen kan få mer att säga till om, få ökade befogenheter när det gäller både att planera och att genomföra idéer. Därmed får vi fram ett ökat engagemang och intresse hos vår personal. Varför vill vi socialdemokrater slå vakt om inkomstbortfallsprincipen i föräldraförsäkringen? Jag borde kanske för säkerhets skull summera de skälen. Det är egentligen två viktiga skäl. Det ena är att vi vill att alla småbarnsföräldrar, de med låga inkomster och de med höga inkomster, ensamstående och de som lever tillsammans, skall ha möjlighet att utnyttja det här stödet. Det kan de, om den ersättning de får står i relation till det bortfall de får på sin inkomst när de är hemma. Men får de inte en sådan ersättning, kan de inte vara hemma. Så enkelt är det. Det andra är det jämställdhetsskäl som jag nämnde nyss, nämligen att 103 inkomstskillnaderna är betydande mellan män och kvinnor. Det kan vi gärna göra någonting åt i andra sammanhang, men här är det en realitet, och då behövs inkomstbortfallsprincipen för att inte familjen skall förlora på att mannen är hemma. Herr talman! Det har varit intressant att lyssna till den här debatten. Så värst mycket nya signaler var det väl inte från oppositionen heller, enligt min uppfattning. Vi arbetar nu målmedvetet vidare på att infria de löften som vi har ställt ut inom socialpolitiken. Vi har ju gjort ett stort åtagande inom familjepolitiken. Det är faktiskt på det sättet att det åtagandet innebär att vi måste tillföra ytterligare ungefär 10 miljarder till de insatser som riktar sig till föräldrar med små barn. Vi skall fortsätta att utveckla välfärden, och vi skall göra det med den generella välfärdspolitiken som grund. Det var mitt besked i början av den här debatten. Jag menar att den generella välfärden utgör vår största tillgång när det gäller metoder för att tillerkänna varandra ett gott liv. Det är ett erkännande som i så fall skall omfatta alla människor och som därför måste utformas på många olika sätt för att ge stöd i många olika livssituationer. Jag är medveten om att vi kommer att ställas inför krav på att förnya oss, att ta ny fart, att våga ifrågasätta det vi har, för att komma vidare. Jag tycker mig ha uppfattat signaler om att den viljan finns på många håll. Det är intressant, och det bör vi ta fasta på tillsammans. Jag vill säga att på ett område har ni nu chansen. Det gäller äldreomsorgen och dess framtida organisation och uppläggning. Vi står inför mycket spännande möjligheter när det gäller den framtida äldreomsorgen, möjligheter som vi har blottlagt genom äldredelegationens arbete. Ni har representanter där. Se till att ni följer med och att era partier kan ta ett ansvar för en ny och spännande utveckling som ger oss stora möjligheter inför framtiden att göra äldre människors liv mer innehållsrikt och tryggare. Debatten om social välfärd var härmed avslutad. Kammaren övergick till att debattera miljöfrågor.

Herr talman! Det har säkert under den här långa debattdagen på många olika sätt framstått såsom alldeles klart att vi moderater känner oss bedriva vår politiska verksamhet med en mycket fast förankring i en fast ideologisk grundsyn. Det ger oss tillfälle att belysa dagens problem med historiens ljus. Vi får därigenom en tydlig bild av vår framtid och kan finna lösningar som vilar på den utveckling som många människor i vårt samhälle medverkar till. Andra grupperingar, som kommer till tals i denna debatt, har ställt sig i ögonblickets blixtbelysning och låtit sig bländas av motljuset. Profiler och problem belyses framifrån. Skuggor faller där inga skuggor skulle finnas, motljuset ger felaktiga perspektiv, små problem växer till oigenkännlighet. Ytterligare andra grupperingar söker sina lösningar i politiska dogmer som skapats och formulerats i en annan tid och för att lösa andra problem än dem vi nu står inför. Den miljöpolitiska debatten i vårt land har i hög grad präglats av den här uppdelningen i tre debatterande grupperingar. Den gröna gruppen är den som jag velat beskriva som en grupp som ställt sig i ögonblickets blixtbelysning och låtit sig bländas. Man har formulerat lösningar på problem som inte identifierats ordentligt och där förslagen icke vilar på helhetens krav. Socialdemokratin har valt att använda sina dogmer, att återvända till sin tilltro till tvång, regleringar och hot. Miljöministerns tal om piskan är ett avslöjande exempel på detta. Herr talman! Möjligen kan den miljödebatt som vi skall föra här i dag föras i något annorlunda tonläge än det vi var vana vid från sommarens valrörelse, kanske beroende på att vi nu debatterar miljön under vintern. Den svenska sommaren är de nordiska folkens största kärlek, och det var uppenbarligen lätt att spåra ur till övertoner i sommarens valrörelse och den miljödebatt som då fördes. Vi moderater vill gärna understryka miljöproblemens globala natur. Vi ser det så som ett moraliskt ansvar inför det internationella etablissemanget att vi inte medverkar till en miljöpolitik som exporterar våra miljöproblem. Vi får inte använda vår nations rikedom för att tillgodogöra oss resurser som lämnar de miljömässigt sämre resurserna till de fattiga folken. Med just den utgångspunkten är det ganska naturligt att i en sådan här debatt börja sitt inlägg med att ta fasta på den stora överensstämmelsen mellan vår moderata miljöpolitik och den som rekommenderats av Brundtlandkommissionen, som på FN:s uppdrag skildrade de globala miljöproblemen och framlade sina sammanfattande ståndpunkter i en rapport kallad Vår gemensamma framtid. Det är påfallande, herr talman, med vilken stor träffsäkerhet Brundtlandkommissionen träffat rätt, om man tillåter sig att göra en jämförelse mellan kommissionens resultat och moderat miljöpolitik. Låt mig peka på några punkter som vi så gärna understryker: Ekonomisk tillväxt är en grundläggande förutsättning för en framgångsrik miljöpolitik. Fattigdom är en första förutsättning för miljöförstörelse. En säker och miljömässigt sund energiproduktion måste finnas och utvecklas på jorden. Hushållning med miljöresurser är en del av en bärkraftig utveckling och en bärkraftig tillväxt. Utvecklingsländernas teknologiska nivå måste höjas. Det internationella samarbetet på miljöområdet måste stärkas. Brundtlandkommissionen har alltså lagt fast dels att miljöproblemen tillhör vårt globala ansvar, dels att endast genom utveckling kan de globala miljöproblemen lösas. Det är orimligt och fel och en miljöpolitik som leder till tillbakagång att hejda utvecklingen, att tvinga den tillbaka. Människans historia har alltid präglats av utvecklingslust och framåtanda. En miljöpolitik som skulle tvinga den andan och den lusten tillbaka är en misslyckad miljöpolitik. I detta globala anslag av miljöpolitiken är det självklart att först peka på vårt ansvar för luften, för vår atmosfär, den som utgör allas vår livsbetingelse. Växthuseffekten har så många gånger diskuterats och har så många gånger förklarats att det inte skall föranleda några kommentarer från min sida nu. Jag vill endast understryka att moderata samlingspartiet i vår miljöpolitik har gjort värnet av lufthavet till vårt främsta mål. Vi kan inte tolerera att lufthavet besmittas av en ekologisk cirkel i obalans som störs av framför allt koldioxidutsläppen från fossila bränslen. Vi var verksamma för riksdagens beslut att nå en begränsning av koldioxidutsläppen i vårt samhälle, och vi kommer att arbeta vidare för att den politiken genomförs på global basis. Såsom en del av denna vår inställning till koldioxidutsläppen är vi beredda att medverka till att det, såsom ett styrmedel, införs en beskattning av koldioxidutsläppen. Jag använder termen beskattning av det skälet att en koldioxidskatt varken korresponderar med någon prestation från den som använder bränslet eller kan användas i reparativa syften. Jag tycker det är rimligt att då betrakta det som en skatt. Vi är vidare beredda att medverka till att införa — på sätt som vi sade under valrörelsen — miljöavgifter på olika former av utsläpp. Men jag är angelägen att understryka att vi i de fallen talar om avgifter, icke om skatter som får gå in i statsbudgeten och där förbrukas för allmänna ändamål. Miljöavgifter måste tas ut såsom betalning för en prestation och måste gå tillbaka till näringen, så att miljöavgifterna inte blir till kontraproduktiva belastningar på vårt näringsliv. Jag vill i detta sammanhang och mot slutet av detta första anförande gärna vända mig till miljöministern och ta upp till debatt en fråga som jag tycker är svår. I vårt land arbetar nu dels en kommitté för indirekt beskattning, vars främsta uppdrag är att se över energibeskattningen, dels en kommitté som syftar till att utreda och föreslå införande av olika former av miljöavgifter. Dessa båda kommittéer är ju egentligen två skattekommittéer, och det huvudsakliga området för bådas verksamhet är energiproduktion. Då frågar man sig: Kan det vara rimligt att, såsom direktiven från miljöministern talar om, bedriva miljöavgiftsutredningen såsom en separat utredning, där man eftersträvar att vissa mål skall uppnås med mycket kort varsel, samtidigt som en annan utredning driver frågan om införande av bl.a. mervärdeskatt på energiproduktion? Det gör det möjligt att dessa två kommittéer kommer till olika slutsatser eller att en kommitté kommer till en slutsats och att den slutsatsen kort därefter föranleder att den andra kommitténs hela arbete omintetgörs. Vore det, trots önskemålet att driva dessa frågor med stor skyndsamhet, ändå inte möjligt, fru statsråd, att företa en fusion mellan de båda utredningarna såvitt gäller energiproduktionens område, så att miljöavgiftskommittén och energiskattekommittén tillsammans kunde medverka till en samlad bedömning av energibeskattningen? Vi moderater vill inte se att skattetrycket i vårt land höjs, så att säga oförberett och som en överraskning.

Fru talman! I en rad motioner till årets riksdag beskriver folkpartiet olika konkreta miljöproblem och lämnar förslag till hur vi steg för steg skall komma till rätta med de problemen. Den första motionen behandlar miljö och utveckling. Den andra beskriver hur vi vill förbättra miljölagstiftningen. Den tredje gäller problemen kring luft och hav. Den fjärde behandlar de stora miljöproblemen i öst. Den femte rör åtgärder mot miljögifter och kemikalier. Den sjätte är vår naturvårdsmotion. Den sjunde handlar om avfall och återvinning. Den åttonde gäller trafik och miljö. Den nionde behandlar åtgärder för att skydda odlingslandskapet. Den tionde beskriver älvskyddet. Den elfte behandlar bistånd och miljö. Jag vill börja med att kommentera folkpartiets ideologiska syn på miljöförstöring och tillväxt. Vi har utvecklat dessa tankegångar i den första motionen jag nämnde, nämligen den som handlar om miljö och utveckling. Det finns alltid gränser för människans verksamhet. Om man släpper ut hur stora mängder gift som helst i en flod dör allt liv. Vattnet förgiftas, marken kan bli obrukbar, växtoch djurliv hotas och utrotas, luften kan bli skadlig att andas. Ibland blir skadorna bestående, ibland kan de repareras. Gränserna för människans verksamhet måste alltid utgå från att jorden skall vara brukbar för kommande generationer. I kontrast mot synsättet att människan har rätt att fritt utan inskränkningar nyttja jorden har uppstått s.k. gröna rörelser, som driver utvecklingen åt rakt motsatt håll. Naturen är alltid överlägsen det som människan kan skapa, och samhället måste helt utformas efter sådana riktlinjer, säger man. Det synsättet kan upplevas som sympatiskt, men det innehåller också många faror. Vi är redan för många människor på jorden för att kunna leva utan att nyttja den teknik och utveckling som människan skapat. För oss frisinnade och liberaler är det naturligare, fru talman, att människans förhållande till natur och miljö kopplas till vad som brukar kallas förvaltarskapstanken. Den tanken har sin grund och sina rötter i kristen och humanistisk idétradition. Förvaltarskapstanken innebär att människan har ett moraliskt ansvar att bruka sitt förnuft och sin kreativa förmåga att skapa bra livsvillkor både för människan och för alla de organismer som lever på jorden. Det synsättet innebär en positiv värdering av mänsklig fantasi, nyfikenhet och vilja att förändra sina villkor. Förvaltarskapstanken står i kontrast till den miljöpolitiska fundamentalism som i praktiken visat sig medföra både utvecklingsfientlighet och nationell självtillräcklighet. Förvaltarskapstanken står i skarp kontrast till den krassa nyttoinställning som vi har sett så många exempel på och som leder till att stora miljövärden åsidosätts där de inte fått väga tillräckligt tungt vid avvägningen mot andra intressen. Det är därför vi från folkpartiet år efter år haft så många debatter med miljöministern om behovet av en skärpning av miljölagarna, av att utgå från vad naturen tål i stället för att utgå från vad företagen tål. 107 Det är därför vi från folkpartiet inte kompromissar, när oersättliga naturvärden hotas i fjällskogar och våtmarker och när växter och djur hotas av utrotning genom människans hantering av naturen. Det är därför som vi, djupt in i ryggmärgen, känner oro varje gång miljöministern antyder att det finns skäl att utreda utbyggnad av de få orörda älvarna. Det är därför vi i folkpartiet känner så starkt för att skydda naturen mot rovdrift. Den optimism som genomsyrar förvaltarskapstanken ser samtidigt möjligheterna — det är viktigt att framhålla det — att genom teknisk och ekonomisk utveckling skapa större resurser för att leva upp till det ansvar som vi har. Med tillväxt menar vi då inte den strävan till ständig produktionsmaximering som präglar kommuniststaterna. Utvecklingen där har till stora delar inneburit ett oerhört slöseri med människor, naturresurser och kapital, utan att någon egentlig utveckling skett. Utveckling måste medföra en produktion med mindre arbetsinsats och lägre utnyttjande av naturresurser för varje producerad enhet. Utvecklingen ger också resurser för att på ett avgörande sätt minska utsläppen av förorenande eller giftiga ämnen. Jag skall nu, fru talman, kommentera några av förslagen i de motioner från folkpartiet som jag nämnde i inledningen. I vår motion om en effektivare miljölagstiftning begär vi en samlad översyn av lagstiftningen. Lagarna är sinsemellan dåligt samordnade; vissa frågor hamnar mellan lagarna, de innehåller inga generella krav på miljökonsekvensanalyser. De ger inte de ideella organisationerna besvärsrätt och de utgår inte från vad naturen tål. Min fråga är nu: Ställer socialdemokraterna upp bakom kravet på en genomgripande översyn av lagstiftningen, bakom kravet på obligatoriska miljökonsekvensanalyser? Skall jag till slut äntligen få ett svar på den fråga jagställt till statsrådet så många gånger: Skall de ideella miljöorganisationerna få samma besvärsrätt som de fackliga organisationerna har? I motionen om kemikalier och miljögifter tar vi åter upp frågan om förbud mot miljögiftet PCB. Birgitta Dahl har i TV lovat Bengt Westerberg att ställa upp bakom förslaget att förbjuda PCB. Nu frågar jag: Kan vi lita på att miljöministern håller det löftet? Socialdemokraterna gav stora löften i valet om granskning av Sverigenya ämnen. Folkpartiet är berett att av budgetmedel ge kemikalieinspektionen de medel den behöver. Är Birgitta Dahl beredd att ställa upp på detta och redovisa de anslag som behövs? En granskning av de nya ämnena var ändå ett vallöfte. I en tredje motion säger vi att Sverige aktivt bör gå in i samarbete om miljöproblemen i Polen. Miljöministern har inte varit särskilt positiv till att Sverige skall verka för den internationella luftvårdsfond som riksdagen beslutat om. Är det inte tid att gå in i ett aktivt samarbete med miljörörelsen i Polen? Folkpartiet visar en bra modell för detta. I motionen om trafik och miljö tar vi bl.a. upp behovet av att ytterligare skärpa avgaskraven och höja skrotningspremierna. Min fråga är: Är socialdemokraterna fortfarande kallsinniga till att höja dessa premier? I motionen om avfall och återvinning berör vi behovet av en återvinnings lag och skärpta regler för miljöfarligt avfall. Vi har väntat mycket länge på Prot. 1988/89:59 avfallspropositionen. Till min stora sorg har jag inte hittat den i propositions 1 februari 1989 förteckningen i år heller. När kommer propositionen om avfall, miljöministern? I motionen om älvskyddet begär vi att de fyra orörda älvarna skall få bli nationalälvar. Är det inte tid att ställa upp bakom det kravet nu, miljöministern? Änglamarken kallade Evert Taube den natur som vi fått överta från tidigare generationer, en natur som vi förvaltar och skall föra vidare. Frågan är i vilket skick vi överlämnar den. Det är bra att anslaget för markinköp höjs till 100 miljoner, men i de förstärkningar av miljöbudgeten på nära 200 miljoner som folkpartiet föreslår gäller många frågor naturvården. Det handlar om skydd av hagoch ängsmarker, vård av naturreservat, skydd för flora och fauna, skydd för urskogar och våtmarker samt skydd för änglamarken. Min sista fråga till miljöministern blir: Är den här höjningen av anslaget för mark till naturvården en engångshändelse, eller är den ett tecken på en spirande förhoppning att miljöministern äntligen — jag säger äntligen, för vi har väntat länge på positiva signaler — tar naturvårdsfrågorna på allvar? Naturvården, miljöministern, är ingen lyx. Det finns inte mycket som vi svenskar är så stolta över och så rädda om som vår natur. Skyddet för änglamarken, som Evert Taube en gång skrev om, måste äntligen tas på allvar.

Fru talman! På en del skär längs vår ostkust lever en fågelart som kallas för mellanskarv. Den har den otrevliga vanan att förorena sin miljö så kraftigt att all den natur på den holme där fågelkolonin finns dör efter en tid. Fåglarna tvingas då att flytta till ett annat ställe. Kvar blir en död ö. . Tyvärr visar människan vissa tendenser att uppträda på samma sätt. Vi kunde för inte så länge sedan en av våra större dagstidningar här i Stockholm läsa om vad som hände på Påskön för några århundraden sedan, hur förutsättningarna för en hög civilisation försvann på grund av en alltför hård exploatering. Runt om i vår värld kan man se liknande exempel på platser som nu är öde och öken men där tidigare höga kulturer har existerat. Länge räckte det med att människor ägnade sig åt miljöförstöring i begränsade områden i världen. Det fanns alltid gott om plats att leva vidare på andra håll. Nu har vi nått en situation där vi är så många och där vår exploateringsförmåga är så omfattande att vi med vår miljöförstöring hotar hela jordens naturförutsättningar. Det är tyvärr inte svårt, fru talman, att komma med domedagsprofetior. Exemplen på förödande hot mot livsbetingelserna på vår jord är många. Det är försurningen som dödar våra skogar och sjöar samt hotar att leda till att grundvattnet förgiftas. Det är ozonskiktet, som tenderar att krympa och som gör att den dag kan komma när man inte kan vistas utomhus utan att ha skyddsglasögon och utan att se till att all hud är ordentligt täckt. Vi känner till problemet med växthuseffekten på grund av höga halter av koldioxid, som kan leda till dramatiska förändringar av klimatsituationen. 109 Jag tänker vidare på kemikaliecirkulationen i vårt samhälle, vilken vi har dåligt grepp om men vars spår i form av ökad cancerfrekvens och ökade allergier tydligt syns. Skogsskövlingen i stora delar av världen innebär att de tropiska regnskogarna, den artrikaste delen av vår natur, kan vara utplånade inom ett par årtionden. Skövlingen av vegetationen i öknarnas randområden på bergssluttningarna leder till ökenutbredning, jordförstörelse och översvämningskatastrofer. Uppräkningen kan naturligtvis göras lång, och situationen är alarmerande. Dessa exempel visar att miljöfrågor inte kan behandlas som ett politikområde bland andra. Det är någonting som måste vara övergripande för allt vi gör i samhället, och det måste också vara något som präglar vårt samarbete globalt. Miljöproblemen känner inga gränser. Jag skulle gärna vilja säga, fru talman, att vi i Sverige för en miljöpolitik som är relativt hyfsad, i synnerhet om vi jämför med vad som förekommer i andra länder. Men den förda politiken är långt ifrån tillräcklig, om man ser till vad miljöproblemen egentligen kräver av oss. Varför det? Vi kommer snart att få höra miljöminister Birgitta Dahl tala här i kammaren. Jag gissar att det blir ett starkt och engagerat anförande. Det brukar det vara när hon talar. Men ändå frågar man sig vad som har gått fel. Jag tror inte att det räcker med att skapa ett miljödepartement, som dess värre hör till de mindre aktiva i regeringskansliet, om man mäter i antalet förslag till riksdagen. Det räcker inte heller med att tillsätta en aldrig så engagerad miljöminister, så länge miljöfrågorna får bli en nisch i regeringspolitiken, så länge övriga ministrar och övriga departement samt övrig politisk verksamhet rullar vidare som om det inte hade ljudit några larmklockor alls. Miljöhänsynen måste prägla all politisk verksamhet som vi bedriver. Miljöpolitiken måste ha högsta prioritet i vår utrikespolitik, eftersom miljöfrågorna är så övergripande. Vi måste få ett bättre nordiskt samarbete än vad de urvattnade förslag som så småningom kom ut av konfrontationen mellan de nordiska miljöministrarna och Nordiska rådet innebar. Vi måste få en gemensam lagstiftning som bygger på den lagstiftning som är bäst och mest långtgående i vart och ett av de nordiska länderna. Vi måste få ett bra samarbete med Östersjöländerna. Vi måste naturligtvis utnyttja vårt samarbete med EG för att driva miljöfrågorna men samtidigt se till, att inte EG-harmoniseringen leder till minskad ambitionsnivå. Vi borde försöka få ett icke-spridningsavtal med så många länder som möjligt när det gäller spridningen av föroreningar. Och vi borde kämpa för den stora internationella miljöfond som centern har föreslagit och som skulle innebära att vi fick en fond med till att börja med 100 miljarder för internationella miljöinsatser. Det här är exempel på hur miljöfrågorna bör prägla vår utrikespolitik. Men detsamma gäller andra områden. Vi har energipolitiken, som ju finns i Birgitta Dahls eget departement. Vi upplever där hur samhällets möjligheter att satsa på energihushållning och nya energikällor har rustats ner under de gångna sex åren, och vi väntar fortfarande på en verklig avvecklingsplan för kärnkraften. Centern har i förslag visat hur man kan avveckla kärnkraften och ersätta den med hushållning och miljövänliga energikällor. Det gäller trafikområdet, där vi verkligen behöver en rejäl satsning på kollektivtrafik, inte minst på järnvägar. Där verkar regeringen inriktad på en Prot. 1988/89:59 ny våg av järnvägsnedläggningar. 1 februari 1989 Det gäller näringspolitiken. Vi bör satsa på en näringspolitik, som skapar utvecklingsmöjligheter över hela landet för att minska belastningen på storstäderna. Vi borde uppmuntra företag att satsa på miljövänlig teknik och miljövänliga produkter också som exportartiklar, men vi märker väldigt litet av aktivitet från regeringen sida. Det gäller naturligtvis jordbrukspolitiken. Vi behöver en politik som skapar ekonomiska förutsättningar för utveckling av miljövänliga produktionsmetoder, för vaktslående kring odlingslandskapet och för att ta vara på jordbrukets möjligheter att förse oss med förnybara råvaror för energiändamål och industriändamål. Regeringspolitiken verkar att gå ut på att vi skall få ny fart på skogsplanteringen på åkermark och ännu hårdare rationaliseringskrav på de gårdar som kommer att finnas kvar. Det här är några exempel på hur regeringens politik på område efter område strider mot de miljöambitioner som Birgitta Dahl om en liten stund kommer att ge uttryck för i den här debatten, och detta är det allvarliga. Vi har från centerns sida försökt visa konkret hur man kan låta miljöhänsynen prägla våra olika politikområden. Vi upplever att valet i år gav ett klart och tydligt besked att detta är vad väljarna begär av oss politiker. Nu är det dags för ett nytänkande och uppvaknande, inte bara i miljöoch energidepartementet utan också i kommunikationsdepartementet, i jordbruksdepartementet, i industridepartementet och — varför inte — rent av i finansdepartementet.

Fru talman! Det finns ingen speciell miljöfråga. I dag vet vi att det vi kallat miljöfrågor i själva verket berör all vår mänskliga aktivitet. Det handlar om vårt sätt att forma våra samhällen i relation till andra levande varelser och till naturens eget kretslopp. Jorden har funnits i 5 miljarder år. Sett i det perspektivet har människan existerat bara ett kort, kort ögonblick. Men på detta korta ögonblick har människan lyckats så förändra och manipulera naturens egna processer att själva grunden för livet i dag är hotad. Om uppgiften för 20 år sedan var att skapa medvetenhet om miljöproblemen, så är den i dag att på alla plan omvandla den medvetenheten till aktiv handling, och det är bråttom. Medan naturen skriker: ”Gör något nu, genast”, mumlar vi i våra utredningar och kommittéer om det långa perspektivet på 10, 20 eller 30 år. Vår uppgift som politiker är att komma med förslag till de aktiva handlingar som behövs för att rädda framtiden. Bakom de förslagen ligger en vision av den framtid man vill skapa. Den vision som vpk står för är enkel. Den skiljer sig inte nämnvärt från det som arbetarrörelsen en gång angav som mål för den sociala utvecklingen: Åt varje människa som föds till jorden mat, I tak över huvudet, kläder, utbildning, sjukoch hälsovård, ett meningsfullt arbete, demokratiska frioch rättigheter. Detta kan bara bli möjligt om vi utnyttjar jordens resurser med varsamhet. Det borde vara en självklarhet i dag att människor hade det så, men det är en lyx för en liten del av jordens befolkning. Vi är ljusår därifrån, men vi skall dit. 111 Vi kan inte diskutera miljöproblem utan att beröra den skamliga snedfördelningen av jordens resurser. Och vi kan aldrig skapa en miljövänlig framtid utan att dessa orättvisor hävs. Tredje världens länder måste ges möjligheter att skapa en konstruktiv framtid åt sina folk. Skuldbördan måste hävas. Internationellt stöd för miljöinsatser måste till. Vpk lämnar i årets motioner många förslag till en sådan utveckling. I dag fungerar tredje världens länder som en flödande källa för vinsthungriga företag från i-länderna. När miljömedvetenheten ökar hos oss och i andra i-länder, flyttar man tillverkning, försäljning och slutligen också avfallshantering till tredje världen. Vi kan inte komma till rätta med detta utan att bryta med den s.k. fria marknadsekonomin. Därför hade det varit klädsamt, om den verserade herr Bildt eller någon av hans partikamrater, Nic Grönvall t.ex., utöver sin kritik av socialismen också hade haft något att tillägga om kapitalismens misslyckande. Om vi skall klara miljöproblemen så är det inte tack vare kapitalismen utan trots den. Socialism i meningen samhälleligt styrda processer är i dag mer nödvändig än någonsin förr. Den som inte inser det är inte bara blind på vänsterögat utan måste leva i totalt mörker. Därmed inte sagt att vi önskar oss en utveckling som den i Östeuropa. Vi är från vpk:s sida kritiska mot öststaterna. Det har gällt deras bristande demokrati, och det gäller också i hög grad miljön. Det är ingen överdrift att påstå att det finns ekologiska katastrofområden i Östeuropa. I Katowiceområdet t.ex. har man svaveldepositioner på mellan 130 och 140 kg per år och hektar. Det finns jordar så bemängda med tungmetaller att de är obrukbara. Hos människorna ger det förhöjd dödlighet och sjuklighet i olika canceroch luftrörssjukdomar. Men till den nödvändiga kritiken av samhällsskicken i dessa länder bör man i rättvisans namn också foga en kritik av de länder som gjort sitt allra bästa för att förhindra en utveckling i Östeuropa, genom handelsblockader, genom embargon på teknik, genom att över huvud taget isolera dessa länder. Det har inte precis gagnat miljöskyddet i Östeuropa att man betett sig så. Det måste till ett internationellt samarbete för att lösa miljöproblemen. Vi stöder med glädje det s.k. Wislaprojektet och anser att man bör arbeta efter liknande modeller även i relationerna med andra länder. Ibland kan man få höra att vi nu har kommit så långt med miljöförbättringarna här hemma att det i stort sett inte finns mer att göra. Nu är det de andras sak att göra sitt. Det är inte sant. Jag vill beröra tre områden — energipolitiken, jordbruket och trafiken. Om vi menar allvar med att vi vill komma till rätta med miljöproblemen måste det få konsekvenser på dessa områden. När vi ser hur socialdemokraterna vill utnyttja sitt regeringsinnehav, kan vi bara tolka det som att socialdemokraterna tycks sakna denna vilja. Energipolitiken är ett tydligt exempel på viljelösheten. Det är inte trovärdigt att säga sig vilja avveckla kärnkraften och samtidigt hela tiden bygga ut den. Det blir inte lättare att avveckla ju senare vi startar, tvärtom. Man kan inte som i årets budgetproposition föreslå investeringar på 1,7 miljarder i kärnkraften, när man borde avveckla den. Man borde ha påbörjat avvecklingen av kärnkraften redan för länge sedan. Det var faktiskt år 1980 som vi hade en folkomröstning. Man borde också för länge sedan ha gjorten Prot. 1988/89:59 kraftfull satsning på de alternativa energiformerna, i stället för att som när 1 februari 1989 det gäller vindkraften sätta bocken till trädgårdsmästare, dvs. Vattenfall. Resultatet har också blivit därefter. Några ynka försöksanläggningar är allt vi har fått. På samma sätt har man misskött satsningen i övrigt på andra energialternativ, på energisparandet och på utnyttjandet av energisnål teknik. Jag kan förstå de företrädare för energikrävande industrier i det här landet som ser med oro på utvecklingen inom energiområdet. Vad skall de tro när det hela tiden kommer dubbla budskap? En kärnkraftsavveckling är fullt förenlig med en fortsatt industriell utveckling. Vpk har lämnat sådana förslag | i årets motioner. Det måste dock göras på ett genomtänkt sätt och med en satsning på de verkliga alternativen. Man måste faktiskt fråga sig om regeringen över huvud taget menar allvar med talet om kärnkraftsavveckling. Även när det gäller jordbrukspolitiken kan vi höra de dubbla budskapen. Läpparnas bekännelse till ett ekologiskt anpassat jordbruk har förekommit, meni praktisk handling går det mycket trögt. Den alternativa odlingen måste äntligen gynnas på det konventionella jordbrukets bekostnad. Det skall inte ske med ett temporärt treårigt stöd som regeringen har föreslagit, utan med ett kontinuerligt omfattande stöd som vpk har föreslagit. Det finns i dag sammanlagt sex rådgivare i alternativ odling i landet. En rådgivare i varje län borde väl ändå vara ett minimum. Det behövs också satsningar på forskning och utveckling, och det behövs ökade naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet. Det behövs också skärpt livsmedelskontroll. Vi måste självfallet ställa samma krav på importerade som på inhemska livsmedel. De partier ”den fria marknadens vänner igen” som hittills inte har förmått sig till att stödja sådana krav här i riksdagen borde faktiskt komma med självkritik eller försöka förklara sitt märkliga beteende. Trafiken är också ett oerhört viktigt område ur miljösynpunkt, eftersom trafiken ger upphov till så stora utsläpp av skadliga ämnen. Här, liksom på andra områden, måste utgångspunkten vara att man ger ett kraftigt stöd till det som är positivt och lägger restriktioner på det man vill begränsa. Kan vi säga att trafikpolitiken i vårt samhälle är sådan i dag? Nej, det måste faktiskt till en kraftig utbyggnad av framför allt den spårbundna trafiken. Det finns ingen annan väg att gå. En satsning på järnväg måste också inbegripa en satsning på avoch ilastningssystem. Vad hjälper det om järnvägen i sig är energisnål och miljövänlig om avoch ilastning till järnvägen görs så irrationellt och med så gammal uttjänt teknik att vinsterna går förlorade? Varannan ny bil säljs till en privatperson. Det betyder således att varannan ny bil troligen säljs till ett företag, eller på annat sätt blir någon typ av tjänstebil. Den sortens bilism är inte så känslig för ökade pålagor. Bensinskatt är alltså ett trubbigt instrument. Från vårt partis sida har vi sagt ja till principen att höja bensinskatten i framtiden. Vi har dock inte sagt ja till en urskillningslös höjning av den typ som miljöpartiet föreslår. Någon talare har tidigare i debatten i dag sagt att människor känner sig maktlösa. Det är inte sant. Människor är maktlösa, vilket är mycket värre. Trots att vi lever i en politisk demokrati har de flesta inte ens möjlighet att 113 påverka sitt eget arbete. Ge de fackliga företrädarna möjligheter att stoppa arbeten som är skadliga, inte bara de som innebär en akut livsfara, utan också de som vi vet bevisligen skadar på sikt. Ge dem också makten att ingripa mot sådan produktion som skadar den yttre miljön. Till de påtagliga hoten mot vår framtid, måste vi lägga ännu ett, uppgivenheten. Det är det största hotet enligt min mening. När vi radar upp de problem som vi står inför kan de verka oöverstigliga. Vi måste emellertid alltid komma ihåg att det inte är naturlagar som har skapat den miljö vi lever i. Den är skapad av människan. Människan har därför också makten och möjligheten att förändra samhället i framtiden.